Herr talman! Jag instämmer i att det för att öka kvinnors jämställdhet i arbetslivet krävs både en varaktig sysselsättning och utbildning. Men det krävs också t.ex. barnomsorg, och det är den biten som är viktig när det gäller den offentliga sektorn. Nedskärningarna i den offentliga sektorn innebär alltså att den utbyggnad av barnomsorgen som vi har varit överens om inte kan genomföras. Medan jag väntade på den här debatten läste jag det betänkande som skall behandlas på onsdag. Där står det att de planerade utbyggnaderna inte har kunnat genomföras, att de släpar efter osv. Situationen blir alltså inte bättre av att regeringen lägger en hämsko på kommunerna. Arbetsmarknadsministern sade att den marginella momssänkningen räddar en massa jobb för kvinnorna. Vpk lade också fram förslag med anledning av regeringens proposition. Våra förslag innebar ett direkt stöd till AMS för att skapa fler jobb. De innebar också att vi ville sänka matpriserna och genomföra ett hyresstopp. Också de åtgärderna skulle alltså ha ökat utrymmet för människorna att konsumera — kanske t.o.m. mer — och det skulle dessutom ha blivit de som har det sämst ställt som framför allt kom i åtnjutande av detta. Så jag tror inte att det är riktigt att man hade satt jobben i fara om man hade gått emot momssänkningen. Tvärtom hade man med våra förslag, menar jag, skapat fler jobb. Sedan nämner arbetsmarknadsministern olika förslag och åtgärder på arbetsmarknadsutbildningens område, på utbildningens område osv. Jag kan säga att det väl ändå är positivt att Ingemar Eliasson har velat komplettera svaret och vara något mer konkret i den här andra repliken än vad själva interpellationssvaret gav uttryck för. När det gäller jämställdhetslagen är det fortfarande så att det återstår att se om den över huvud taget är något verktyg för dem som kämpar för jämställdhet ute på arbetsmarknaden. Jag hoppas, liksom tydligen arbetsmarknadsministern, att avtalen skall bli betydligt starkare än lagen. Vi har som sagt avtal — som i och för sig är under omprövning — men vi vet ju inte om man lyckas komma fram till några bättre förslag där. Jag vill dock inte på något sätt hävda att vi inte skall ha den här lagen, även om vi hade förslag om en betydligt bättre lag. Men jag tycker inte den åstadkommer så där speciellt mycket när det gäller jämställdhet. Slutligen vill jag beträffande deltiden ytterligare fråga om arbetsmarknadsministern anser att den stora förekomsten av deltid bland kvinnorna är någonting positivt och bra eller om man har planer att på något sätt vidta åtgärder för att minska deltiden. Det är ju så att kvinnorna jobbar deltid och 165 männen jobbar övertid, för att generalisera. Det här tycker jag nästan att man uppmuntrar från regeringens sida, bl.a. genom marginalskattereformen men också genom den nya arbetstidslagen, som det väl så småningom kommer en proposition om. Däremot ser jag inte många åtgärder för att minska deltiden. Förkortningen av arbetstiden har man som sagt lagt på is, och några andra åtgärder har jag heller inte kunnat märka.

Herr talman! Ett ord till om den ekonomiska politiken, eftersom Marie-Ann Johansson uppenbarligen tycker att detta är en svag punkt i vpk:s politik. Jag kan förstå det. Om det nu var så att man inte fick igenom det som enligt vpk:s mening var det bästa förslaget, om en sänkt matmoms, varför då inte stödja det näst bästa, en sänkt moms över hela linjen? Vad säger Marie-Ann Johansson till alla de kvinnor i handeln, vilkas arbetsuppgifter hade varit i farozonen, om omsättningen gått ner till följd av en oförändrad moms? En butik som måste avskeda någon till följd av lägre omsättning är naturligtvis inte särskilt lätt att övertala att ta emot någon beredskapsarbetare i stället. Tanken att man i stället skulle använda pengarna till arbetsmarknadspolitiska insatser har sina klara begränsningar. Den omröstningen är nu över, och det är inte stor mening att tala mer om den kanske, men det kan ju ge någon lärdom för framtiden. Familjepolitiken skall ju behandlas om ett par dagar här i kammaren, varför jag inte skall gå närmare in på den. Men det är alldeles klart att från jämställdhetssynpunkter har familjepolitikens utformning en mycket central ställning. Vi kan beklaga att ekonomin har utvecklats så att barndaghemsutbyggnaden inte kan ske på det sätt som var tänkt. Men jag tycker att det i rättvisans namn skall sägas att utbyggnaden av barnomsorgen aldrig har varit så snabb som under den senare delen av 1970-talet. År 1976 fanns det 75 000 daghemsplatser och 25 000 platser i fritidshem. År 1981 beräknas det finnas 143 000 platser i daghem och 56 000 i fritidshem. En mycket kraftig ökning har alltså skett under de här åren, då det har varit en icke-socialistisk regering. När det gäller deltiden, som Marie-Ann Johansson ett par gånger har frågat om och som hon också har tagit upp i sin interpellation, är det ju så att det framför allt är där som sysselsättningen har ökat under 1970-talet för kvinnornas del. De deltidsarbetande har framför allt rekryterats från de grupper som tidigare uppvisat låg förvärvsfrekvens, dvs. småbarnsmödrar och de äldre kvinnorna. Andelen kvinnor som heltidsarbetar har aldrig någonsin varit så stor som nu. Största andelen av ökningen ligger dessutom på den långa deltiden. Det innebär att man där har fullständiga sociala förmåner — desamma som för heltidsarbetande. Men i ett samhälle där de traditionella attityderna fortfarande gör att kvinnorna har huvudansvaret för hem och familj kan man säga att alternativet för väldigt många av de deltidsarbetande kvinnorna i dagsläget Nr 33 inte är ett heltidsjobb utan inget jobb och ingen inkomst alls. Självfallet finns det också problem med den här utvecklingen. I familjer där kvinnan arbetar deltid och mannen heltid är risken naturligtvis stor att den rådande ojämna fördelningen av ansvaret för hem och familj befästs och att incitamenten att kräva förändringar minskar. Det kan för många komma att te sig som en naturlig tingens ordning att kvinnor skall deltidsarbeta. Det är därför en sak som man hela tiden måste vara uppmärksam på. Under senare år har åtskilliga åtgärder vidtagits och kampanjer genomförts för att informera kvinnorna om möjligheterna att, om de så önskar, öka på sin deltid. Jag håller alltså med om att det finns risk för att ett utbrett deltidsarbete som nästan enbart utförs av kvinnor kan konservera de traditionella könsrollsmönstren och därmed motverka jämställdheten. Man får dock inte glömma bort att alternativet till deltidsarbete för väldigt många kvinnor är inget arbete alls. I det perspektivet är det självklart att deltidsarbete trots allt är ett oerhört framsteg när det gäller jämstställdheten mellan kvinnor och män. Vad vi skall ägna oss åt är en opinionsbildning, där också män utnyttjar sina möjligheter att jobba deltid. Vi måste öka på efterfrågan på arbetskraft över huvud taget, så att fler kvinnor och män får träda ut på arbetsmarknaden.

Herr talman! Det var inte vpk:s ekonomiska politik som jag kritiserade utan regeringens. Och jag tycker att när det gäller arbetslösheten börjar det hela nu alltmer likna linje 2 i folkomröstningen om kärnkraft — gärna en minskning, men först en rejäl ökning. Det är ju vad som håller på att hända nu. Samtidigt talar man om att det kommer att bli en nedgång. Vänta bara, så kommer sysselsättningen att öka, bara våra åtgärder får verka ett tag. När det gäller beslutet om momssänkningen menar vi nog att vårt förslag var det bästa förslaget. Det gällde inte enbart arbetsmarknadspolitiska insatser utan också insatser som skulle ge ett ökat ekonomiskt utrymme för människor — precis som momssänkningen var avsedd att göra. Detta skulle alltså framför allt gynna dem som har det sämst ställt, eftersom vi ville nålla nere matpriserna och hyrorna som för många familjer är de tyngsta posterna. Vi anser att vi stödde det näst bästa förslaget i andra hand, nämligen höjningen av barnbidraget, vilket bl.a. gynnar de grupper jag här nämnt. När det gäller utbyggnaden av daghemmen håller jag med om att det har hänt litet grand på detta område i slutet av 1970-talet, och detta anser jag beror på det hårda tryck som regeringen upplevt framför allt från kvinnorna, och det beror inte på vilken sorts regering det har varit. Jag tror att det hade varit precis samma utveckling, oavsett vilken regering vi haft, socialdemokratisk eller borgerlig. Möjligen hade kanske socialdemokraterna byggt ut barnomsorgen något mer, men det är svårt att säga. Jag fick äntligen ett svar av arbetsmarknadsministern när det gäller deltiden. Jag tycker att vi är överens i princip om att deltid kan motverka 167 jämställdhet, om den utförs enbart av kvinnor. Jag tycker inte att rätta sättet är att förmå männen att arbeta deltid, utan jag anser att man tvärtom borde fundera igen på en allmän arbetstidsförkortning som skulle gälla både kvinnor och män och som skulle ge både kvinnor och män — och framför allt kvinnorna — möjlighet i större utsträckning till egen försörjning. Jag beklagar då att det tydligen nästan bara är vårt parti och i någon mån Socialdemokratiska kvinnoförbundet som håller denna fråga levande. Regeringen och de borgerliga partierna tycks ha gett upp i vad gäller 6-timmarsdagen. Jag beklagar detta, ty jag tror att en sådan reform redan nu bör planeras, så att den kan genomföras under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.
Herr talman! Vi har berört frågor som gäller den ekonomiska politiken, arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken, familjepolitiken och diverse juridiska frågor. Nu drar Marie-Ann Johansson en parallell till folkomröstningen om kärnkraft. Vi kanske skall föra in ett energipolitiskt avsnitt i debatten. Detta visar bara att jämställdheten spänner över hela samhället, alla s.k. politikområden. Med det svar jag har gett och de kompletteringar jag har gjort har jag velat hålla mig i huvudsak till det som rör jämställdhet på arbetsmarknaden. Men det är avgjort så att jämställdhet mellan kvinnor och män, om vi någonsin når fram till ett samhälle där det kan sägas råda, också måste innebära att vi förändrar regler och attityder på ett stort antal andra områden. Avgörande för jämställdheten på arbetsmarknaden är om vi har en ekonomii balans, sysselsättningen ökar och vi kan hålla fast vid principen om den fulla sysselsättningen. Det är klart att det med vetskap om de problem som f. n. finns ter sig nästan oanständigt, höll jag på att säga, att över huvud taget diskutera generell arbetstidsförkortning. Men jag har någon gång sagt att just när det är som mörkast behöver man visionerna, och jag vill därför gärna bidra till att hålla visionen om en 6-timmars arbetsdag vid liv. Men jag vill samtidigt bidra till realismen i debatten i så måtto att jag klart uttalar att någon generell arbetstidsförkortning under överskådlig tid inte är möjlig att genomföra. Detta hindrar inte att en fortsatt anpassning av arbetstiden och arbetsdagens längd efter individuella önskemål är ytterligt angelägen. Det finns ökade möjligheter för småbarnsföräldrar att anpassa sin arbetstid. Jag har nyss sagt att vi bör propagera för att fler småbarnsfäder utnyttjar denna möjlighet. Vidare finns möjlighet för äldre till deltidspension, och man bör så långt som möjligt öppna möjligheterna att på individnivå låta anställda anpassa sin arbetstid efter de förhållanden man har att ta hänsyn till. Men en generell arbetstidsförkortning skulle ju innebära ett stort bortfall i produktionen, och lägre produktion i näringslivet framtvingar naturligtvis skattehöjningar i både den kommunala och den statliga sektorn. Vi skulle alltså också där få sämre möjligheter att upprätthålla sysselsättningen. De omedelbara effekterna av en arbetstidsförkortning som inte har sin motsvarighet i en produktionsoch produktivitetstillväxt skulle alltså äventyra sysselsättningen och ta bort möjligheterna för fler kvinnor att träda ut på arbetsmarknaden. Det är i det perspektivet som man skall se också Nr 33 diskussionen om sex timmars arbetsdag. Men i den meningen att var och en skall få reglera sin egen arbetstid och sin egen balans mellan arbetsdagens längd och andra plikter i samhället och för familjen vill jag gärna medverka till en fortsatt debatt i de här frågorna.
kärnkraftverket Herr talman! För att först ta upp det sist sagda vill jag säga att en iKOrsmark arbetstidsförkortning ju också skulle innebära en förlängning av arbetstiden för alla dem som är deltidsanställda under sex timmar per dag. Tyvärr tycker jag inte att man hör det sägas så ofta. Slutligen håller jag med om att den här frågan spänner över hela fältet. Det är nästan omöjligt att inte komma in på sociala frågor, utbildning, arbetsmarknad osv. när man diskuterar jämställdhet. Det är klart att jag kunde ha ställt min interpellation till Karin Andersson, men jag tyckte att det skulle bli intressant att få höra vad sakministrarna anser. Vi har dessutom inte på ett tag haft tillfälle att diskutera jämställdheten i samband med något direkt ärende i riksdagen. Därför tycker jag att den här debatten ändå varit intressant, för vi har fått upp en hel del frågor. Att vi inte är överens — vi är knappast överens i någon av frågorna — är helt klart, men jag vill ändå tacka för beskeden om de få men ändå konkreta åtgärder som jag fick i det andra anförandet.

Herr talman! Nils Hjorth har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att mildra verkningarna av nedtrappningen av byggnadsverksamheten i Forsmark. Han har också frågat om jag vill medverka till att extra statliga medel anslås till vissa projekt och om jag är beredd att tillsätta en departemental arbetsgrupp för att samordna de statliga insatserna vid avvecklingen av kraftverksbygget. Byggarbetsplatsen i Forsmark är en av de största i landet. Det kommer att behövas omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att underlätta omställningen när arbetena är klara. F.n. sysselsätter arbetena ca 1400 byggnadsarbetare. Neddragningen börjar i liten skala under vintern 1982 och beräknas få större omfattning under sommaren. Totalt skall sysselsättningen minskas med 650 personer under år 1982, och ytterligare minskningar planeras ske år 1983. Länsarbetsnämnden har den 16 november 1981 antagit ett förslag till åtgärdsprogram som främst innehåller intensifierade förmedlingsinsatser och utökad arbetsmarknadsutbildning i norra Uppland. Möjligheterna att tidigarelägga ett antal byggprojekt berörs också i åtgärdspro 169 grammet, som nu behandlas av arbetsmarknadsstyrelsen. Länsstyrelsen har den 20 november 1981 — alltså i fredags — tillställt regeringen en skrivelse med förslag till åtgärder. Länsstyrelsen hänvisar bl.a. till länsarbetsnämndens förslag till åtgärdsprogram och förordar därutöver vissa regionala näringspoltiska åtgärder m.m. Sistnämnda frågor handläggs i regeringen av industriministern. Byggarbetsplatsen är så stor att det inte är realistiskt att räkna med att alla skall kunna placeras i nytt arbete just i Forsmark eller dess omedelbara närhet. De som har möjlighet att ta arbete på annan ort behöver därför allt stöd de kan få av arbetsförmedlingen. De som är lokalt bundna — och det är en stor andel — måste i allmänhet vara beredda att byta yrke. Det är därför glädjande att ganska många har förklarat sig önska gå igenom en arbetsmarknadsutbildning för att lättare kunna få arbete i hemorten. I den mån som problemen kan lösas med arbetsmarknadsutbildning kommer erforderliga resurser såvitt jag bedömer att kunna avdelas för det. Det ankommer på länsarbetsnämnden och skolöverstyrelsen att på lämpligt sätt anpassa kursutbudet för den aktuella situationen. I den mån det behövs ytterligare sysselsättningsskapande åtgärder för att under en övergångstid underlätta omställningen för de berörda så är det enligt min mening främst under nästa vinterhalvår. Jag är inte beredd att nu ta ställning till behovet av särskilda åtgärder av detta slag under nästa budgetår. Flera av de investeringsprojekt som Nils Hjorth nämner i sin interpellation är av sådan art att de måste behandlas i särskild ordning av resp. myndigheter samt av olika departement inom regeringskansliet. Jag är inte beredd att nu ta ställning till hur dessa olika ärenden skall handläggas.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation, även om det i sak inte innehöll någonting av värde. Det är blott ett konstaterande av de förväntade problemen, utan löften om några åtgärder. Arbetsmarknadsministern står i dag lika tomhänt som han gjorde vid Forsmarksdagen i Gimo den 14 oktober i höst. Jag känner mig faktiskt väldigt besviken över det svar som har lämnats. Under lång tid har ju ändå diskuterats de problem som kommer att uppstå när verksamheten vid kärnkraftsbygget i Forsmark upphör. Sammanlagt är det ungefär 1500 personer — byggnadsarbetare och tjänstemän — som kommer att friställas till år 1985. Avvecklingen börjar redan under nästa år då 700 man avskedas. År 1983 följer ytterligare 450, och åren 1984-1985 avskedas de återstående 350. Det är sålunda angeläget att åtgärder vidtas, så att de som slutar i Forsmark kan erbjudas annat arbete. Som framgår av min interpellation är den största delen av arbetsstyrkan hemmahörande i Östhammar och övriga Nordupplandskommuner. De har på grund av ålder, villaboende och familjeförhållanden svårt att flytta ifrån regionen. I rådande arbetsmarknadsläge är det också svårt att erhålla arbeten på andra platser. Många är dock villiga att genomgå arbetsmark nadsutbildning, men utsikterna till andra sysselsättningar är inte särskilt Nr 33 stora. Resurser för arbetsmarknadsutbildning kommer att kunna avdelas, om jag läser interpellationssvaret välvilligt. Det är glädjande, säger statsrådet i svaret, att ganska många vill gå igenom sådan utbildning för att lättare kunna få arbete på hemorten. Men vilka arbeten tänker han då på? Inom basnäringarna malmen, stålet och skogen finns, såvitt jag vet, inte några nya arbetstillfällen, och även inom andra näringsgrenar är i dag lediga platser sällsynta. I min interpellation har jag dock nämnt en rad förslag till åtgärder som på längre eller kortare sikt skulle kunna ge arbete åt byggnadsarbetare. Det bästa vore att få mer varaktiga sysselsättningar, t.ex. uppförande av lager för lågoch medelaktivt avfall eller en hetvattenledning från Forsmark till Stockholm. Dessa projekt, om de nu kommer till stånd, kan dock inte vara klara att påbörjas nästa år när den första stora friställningen i Forsmark inleds. Arbetsmarknadsministern kan kanske upplysa om när besked om lokaliseringen av avfallslagret väntas föreligga. Det behövs alltså snabbare insatser för att överbrygga sysselsättningssvackan som börjar under nästa år. I interpellationen har uppräknats en rad byggnadsprojekt som med kort varsel kan igångsättas, t.ex. byggandet av kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, vårdcentral och sjukhem i Österbybruk samt industrilokaler. Temporärt borde Nordupplandskommunerna placeras i stödområde 4 för att få statligt stöd till uppförande av kommunala industrilokaler. Detta har också föreslagits av länsstyrelsen. Jag vet att intresse finns från olika företag att starta viss verksamhet, men då får inte lokalhyran vara avskräckande hög. När det gäller industrihus i Österbybruk, som länsstyrelsen i fredags tillstyrkte, borde enligt de regler som nu gäller regionalpolitiskt stöd kunna utgå. I interpellationssvaret berörs inte denna nya möjlighet, varför jag får fråga Ingemar Eliasson hur han bedömer utsikterna att erhålla sådant stöd. Jag vill erinra statsrådet om 13 a § i förordningen om regionalpolitiskt stöd, enligt vilken stöd till uppförande av industrilokaler kan utgå utan hinder av stödområdesindelningen. Det utgår bl.a. till orter i Bergslagen som särskilt hårt har drabbats av strukturomvandlingen i stålindustri och gruvnäring. Österbybruk och Dannemora uppfyller mer än väl dessa villkor, då arbetsstyrkan vid både bruket och gruvan de senaste åren har reducerats med flera hundra man. Ytterligare friställningar är också aktuella. Jag frågar alltså statsrådet om han är beredd att stödja denna framställning om regionalpolitiskt stöd för uppförande av ett industrihus i Österbybruk. Länsstyrelsen har för regeringen presenterat ett omfattande åtgärdsprogram, som bl.a. upptar serviceföretag till Forsmarksverket och utnyttjande av spillvärmen där. Bl. a. har nämnts fiskodling och växthus när det gäller tillvaratagande av spillvärmen. De årliga revisionerna vid Forsmarksverket beräknas ge arbetstillfällen åt entreprenörer, och det gäller ca 300 personer utöver den fasta underhållspersonalen. När alla tre blocken kommer i drift omfattar revisionen årligen en tid om fem sex månader. 171 I informationssyfte anordnades förra veckan en företagardag i Forsmark, till vilken hade inbjudits de företag i regionen som förväntas ha intresse av sådana arbeten. Det var ett utmärkt initiativ av länsstyrelsen, tycker jag. Även länsarbetsnämnden har lagt ned ett omfattande arbete inför nedtrappningen i Forsmark. Man framhåller dock att länet måste tillföras resurser för att man med regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatser skall kunna möta den kommande avvecklingen av byggpersonal. Jag hade väl väntat att arbetsmarknadsministern skulle ha visat ett större intresse av att hjälpa till och inte bara hänvisat till de vanliga, traditionella åtgärderna. Uppsala län har ju i sammanhanget fått ytterst knappa resurser till sitt förfogande, och de är helt otillräckliga för de åtgärder det här är fråga om. Länsarbetsnämndens undersökning visar att ca 55 90 av byggpersonalen som är bosatt i Östhammars kommun har bott där mer än tio år. Motsvarande siffror är 70 96 för Tierp och hela 90 96 för Älvkarleby. Flyttningsbenägenheten är därför låg. Liksom i landet i övrigt har både bostadsbyggandet och annat byggande minskat. Det finns dock ett antal byggnadsprojekt som kan tidigareläggas och erbjuda arbetslösa sysselsättning. Vägprojekt finns också, som om de kom till stånd kunde underlätta pendlingsmöjligheterna, om det skulle uppstå arbetstillfällen på andra orter. Länsarbetsnämnden har alltså i sitt beredskapsprogram ett stort antal projekt, som kan aktualiseras efter behov. För att genomföra dessa krävs ett betydande tillskott av beredskapsmedel. Jag hade hoppats att statsrådet skulle ha något att erbjuda i det avseendet. Det måste vara bättre än arbetslöshetsunderstöd och omskolning, som också kostar pengar. Förhöjda bidrag för tidigareläggning av beredskapsarbeten vore väl använda pengar i sammanhanget. Här kan Ingemar Eliasson göra en insats, som skulle uppskattas av alla berörda. Avvecklingen i Forsmark är av så stor omfattning, att det krävs extraordinära insatser för att mildra de sociala konsekvenserna av neddragningen. Staten har här ett ansvar, som statsrådet nu har chansen att visa i handling. Det föreligger en rad förslag till åtgärder för att skapa nya arbeten. Utöver de redan nämnda vill jag påminna arbetsmarknadsoch energiministern om oljelagret i Hargshamn. Från kommunen och länsmyndigheten har begärts en omprövning av den frågan. Ärendet avskrevs genom ett misstag av folkpartiregeringen — ett misstag som Ingemar Eliasson nu har möjlighet att rätta till. Utsprängningen av oljelagret skulle underlätta och förbilliga en upprustning av själva hamnanläggningen och iordningställandet av industriområdet i Hargshamn. Det behövs statligt stöd för flera av de föreslagna åtgärderna. Det krävs en samordning av statliga, kommunala och regionala insatser. För den skull hade jag i min interpellation föreslagit tillsättandet av en arbetsgrupp inom regeringskansliet. Jag tror att det behövs för att man på ett smidigt sätt skall klara de nödvändiga kontakterna mellan statliga myndigheter och länsmyndigheter för att åstadkomma en samlad lösning. Av svaret verkar det som om det vore vattentäta skott mellan departementen och mellan olika statliga myndigheter. Det ena ärendet bereds här, det andra där. Det har jag inget Nr 33 med att göra, verkar det som om arbetsmarknadsministern menar. Jag tycker nog att arbetsmarknadsministern borde ha det övergripande ansvaret för att något händer. En jättelik satsning har gjorts i Forsmark för att trygga vår energiförsörjning. När arbetena där nu snart är färdigställda och hundratals människor blir utan arbete, är det regeringens skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder. Jag är ledsen att behöva säga att svaret på min interpellation inte anvisar någon som helst lösning på dessa problem. Det är hög tid, herr arbetsmarknadsminister, att handla. Vi får inte stå handfallna och kraftlösa när byggnadsarbetarna i Forsmark, som har gjort en berömvärd arbetsinsats, nästa år står utan jobb. De har under byggnadstiden fått uppleva många besvikelser i form av förhalningar, s.k. malpåsar och brist på besked. De är värda en ordentlig behandling och möjligheter till andra sysselsättningar när Forsmarkverket är färdigbyggt.

Herr talman! Mårten Werner har frågat mig om jag avser att initiera något nytt biståndsprojekt i Vietnam inom den närmaste framtiden. För biståndet till Vietnam finns under innevarande budgetår en medelsram på 365 milj.kr. Medlen utnyttjas för skogsindustriprojektet i Bai Bang, driften av två sjukhus i Hanoi och Uong Bi samt importstöd för inköp av livsmedel och vissa råvaror för industrin. Allteftersom kostnaderna för Bai Bang och sjukhusen minskar, finns det anledning att överväga inriktningen på och innehållet i det framtida Vietnambiståndet. SIDA behandlar f. n. denna fråga. En konsolidering av hittillsvarande insatser samt stöd till Vietnams akuta behov för att trygga livsmedelsförsörjning och transporter kan komma att ingå i det framtida biståndet. Något nytt stort industriprojekt är inte aktuellt. Resultatet av SIDA:s utredningar kommer på sedvanligt sätt att redovisas för regeringen och riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga, som var lugnande. Jag kommer nämligen nyligen från Vietnam, och där hyste man de största förhoppningar om att vi skall hjälpa till med en läkemedelsindustri. Jag var därför rädd för att det skulle kunna bli ett nytt stort projekt som skulle komma till allt för hastigt. Tar man på ort och ställe del av arbetet, upplever man hur viktigt det är att vi för det första fullföljer de projekt som vi har satt i gång. Att nu avbryta biståndet till utbildning av personal och expertis i Bai Bang vore att kasta investerade pengar i sjön. Det är för det första min uppfattning att det är mycket angeläget att vi också vid barnsjukhuset fullföljer arbetet med att utbilda personal. För det andra är det mycket viktigt att vi inte gör några andra insatser av denna typ förrän dessa är avslutade. Jag vill också tillägga att vi inte bör göra det förrän kriget är avslutat. Även för bidragsgivarna är det ju ett besvärande faktum att Vietnam har 200 000 soldater i Kampuchea och 60 000 i Laos. Kriget sliter hårt på människorna, och det råder stor fattigdom och nöd. Carl Englund, chefen för UNDP, har en mycket klar syn på de insatser som de skandinaviska länderna har gjort i Vietnam, och han är inte särskilt imponerad. Han menar, appropå talet om en läkemedelsindustri, att vad Vietnam behöver är en tvättmedelsindustri, vilket ett besök på sjukhuset klart ger vid handen. Vi har på något sätt börjat i toppen och glömt de fundamentala behoven. När jag gjorde ett besök på barnsjukhuset var jag inne på prematuravdelningen, där det fanns tio till tolv kuvöser. Jag såg då en rad röda myror som kröp över bordet och in i en av kuvöserna, där det låg ett barn. Man hade brist på medel att spruta med för att bekämpa dessa myror. Vi måste över huvud taget lära människorna att hålla rent och hålla sig själva rena. Vi måste lära dem att sköta det sanitära, vilket är helt fundamentalt, innan vi bygger upp institutioner och inför den sofistikerade teknologi som möter besökaren både på barnsjukhuset och i Bai Bang. Har regeringen försökt förmå den vietnamesiska regeringen att fullfölja sina avtal? Jag tänker på vägbygget mellan skogsprojektet och pappersbruket, där ännu ingenting har skett. På den punkten borde regeringen kunna trycka på.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig när och på vilket sätt regeringen avser att effektuera riksdagens beslut beträffande sammansättningen av den turistoch rekreationspolitiska utredningen . TUREK lämnade i somras ett delbetänkande med förslag till organisation av det centrala myndighetsansvaret inom rekreationsoch turistsektorn. TUREK redovisade två alternativa organisationsförslag. Förslagen har remissbehandlats, och frågan bereds f. n. i kanslihuset. Riksdagen uttalade under våren 1981 att TUREK skulle breddas och därvid ges ett parlamentariskt inslag. I anslutning till beredningen av TUREK:s delbetänkande har bl.a. frågan om på vilket sätt regeringen skall tillgodose riksdagens uttalande tagits upp. Syftet med dessa diskussioner är att bl.a. söka åstadkomma en samordnad och effektiviserad statlig administration inom turism-, rekreationsoch friluftslivsområdet. Olika alternativ övervägs härvid. Även frågan om TUREK:s parlamentariska sammansättning kommer att tas upp i detta sammanhang.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tycker emellertid att det inte är helt tillfredsställande. Först vill jag säga att det är klart otillfredsställande att riksdagens beställning från april i år att turistutredningen skulle breddas och ges ett parlamentariskt inslag ännu inte har tillgodosetts. TUREK:s uppdrag är ju ganska viktigt. I direktiven sägs det: ”Sammanfattningsvis bör utredningen ge underlag för en samlad rekreationspolitisk bedömning, däri inbegripet en bedömning av vilka insatser som erfordras för att skapa jämlikhet i fråga om människors möjligheter att utnyttja den ökade fritiden.” Det är alltså ett ganska brett uppdrag. Det handlar om rekreation i vid mening, inte bara den fjärrekreation som närmast berörs i planeringen för de primära rekreationsområdena utan också närrekreationen. Det talas i svaret om att man skall ”söka åstadkomma en samordnad och effektiviserad statlig administration inom turism-, rekreationsoch friluftslivsområdet”. Men det är väl inte bara administrationsfrågorna som är intressanta, utan det är framför allt planeringen och målsättningen för den statliga rekreationspolitiken. Det lär förhålla sig så att TUREK nu arbetar litet på sparlåga. Sekretariatet bedriver kartläggningsarbeten, har det sagts. Men det är nu hög tid att utredningen breddas, att man får en förankring med parlamentariskt inslag i utredningen och att man på det sättet får en bredare representation bland de beslutande ledamöterna. Det börjar bli bråttom. Riksdagen har flera gånger uttalat att det är angeläget att man snarast genomför ett sådant här arbete och kommer till skott inom rekreationspolitikens olika problemområden. Det finns en tidsplan för TUREK:s arbete, har det sagts, och skall den tidsplanen kunna hållas måste någonting ske mycket snart. Jag vill därför be statsrådet att precisera en tidsplan när det gäller att förverkliga riksdagens beställning om att förankra detta arbete i en bredare representation av parlamentariker.
Herr talman! Georg Andersson säger att det är klart otillfredsställande att riksdagens beställning inte har effektuerats. Jag delar inte den uppfattningen. Riksdagens uttalande att en parlamentarisk kommitté skall utreda de uppgifter som TUREK har enligt sina direktiv kommer att fullföljas. Men enligt min mening är det inte nödvändigt att detta sker just nu, eftersom TUREK enligt den tidsplan utredningen arbetar efter är inne i ett kunskapsinsamlande skede, och det kommer att pågå under våren. Först därefter finns det förutsättningar för att påbörja arbetet med att utforma rekreationspolitikens innehåll och styrmedel. När man är inne i det skedet, kommer också den av riksdagen begärda parlamentariska kommittén att utses.

Herr talman! Jag vill nog vidhålla att det är otillfredsställande att utredningen inte har fått en sådan sammansättning som riksdagen beställde redan i april. Visserligen kan ett arbete bedrivas på det sättet att man först samlar in kunskaper, men det är angeläget att kommitténs ledamöter får vara med i uppläggningen av arbetet med detta kunskapsinhämtande. Jag föreställer mig att det vore bra om de ledamöter i utredningen som sedan skall ta ställning kontinuerligt får ta del av de kunskaper som nu inhämtas. Jag vet att ett arbete pågår parallellt i rekreationsberedningen, och där finns parlamentariker. En möjlighet vore naturligtvis att man sökte finna kopplingar mellan de båda utredningarna. Det kan jag mycket väl tänka mig. Det väsentliga är emellertid att arbetet snabbt kommer till stånd. Skall tidsplanen hålla, tror jag nämligen att det är nödvändigt att ett beslut om detta fattas om möjligt före årsskiftet.
Herr talman! Som jag ser det är det kunskapsmaterial som TUREK nu samlar in av objektiv karaktär, och i det här skedet diskuteras eller bedöms inte det materialet ur politiska eller rekreationspolitiska aspekter. När materialet är färdiginsamlat skall de parlamentariska ledamöterna göra en sådan bedömning. Att det är på det sättet talar väl även sammansättningen av experter för. Det är en intressant tanke som Georg Andersson väcker, när han tar upp frågan om en koppling till rekreationsberedningen. Jag vill säga att den tanken inte heller har varit främmande för mig, och den ingår i de överväganden som vi nu gör.

Herr talman! Ingvar Eriksson har ställt två frågor till mig. Den första frågan gäller beslutet av EG:s ministerråd den 29 september i år om ändring av den interna marknadsregleringen, innebärande att en tull på sill införs. Regeringen instruerade omedelbart efter det att beslutet blev känt ambassadören vid den svenska EG-delegationen att skaffa största möjliga klarhet om innebörden i beslutet och att till den ansvariga kommissionsledamoten uttrycka den svenska regeringens förvåning, besvikelse och oro över beslutet. Det gjordes den 2 oktober. Mot bakgrund av den stora betydelse som exporten av sill till EG har för det svenska fisket begärde vi konsultationer för att få full klarhet om de framtida villkoren för den svenska exporten. Konsultationerna hölls den 23 oktober och gav vid handen att någon säkerhet för fortsatt tullfri tillgång till EG-marknaden inte kunde ges för en betydande del av den svenska exporten av sill till EG. Mot denna allvarliga bakgrund har jag personligen sammanträffat med både Danmarks och Västtysklands fiskeriministrar för att diskutera situationen. Jag har därvid poängterat de allvarliga marknadsstörningar som kan uppkomma. Den svenska regeringen bedömer den uppkomna situationen som klart otillfredsställande. Balansen på fiskeområdet mellan Sverige och EG har rubbats på ett markant sätt. Svenska regeringen har därför begärt förhandlingar med EG, och i regeringens framställning anges klart, att om någon tillfredsställande lösning inte kan nås för den svenska sillexporten, blir Sverige nödsakat att ompröva sina relationer med EG på fiskeområdet. Härvid kan det bli aktuellt att upphäva tullfriheten för EG:s export till Sverige av frysta filéer och fiskkonserver samt att begränsa de årliga bytena av fiskerättigheter. En höjning av avgifterna på frysta fiskfiléer kan i detta sammanhang inte uteslutas. På Ingvar Erikssons andra fråga vill jag säga att fisket och fiskberedningsindustrin tillhör de sektorer i näringslivet som är utsatta för utländsk konkurrens. Regeringens allmänna ekonomiska politik att stärka näringslivets konkurrenskraft kommer därför även fisket till del. Som Ingvar Eriksson också vet har regering och riksdag beslutat om speciella åtgärder på fiskets område. Det nya normprissystemet är ett sådant beslut. Vi har också i jordbruksdepartementets budget anslag för fiskberedningslån och för rationalisering av näringen. Bl. a. med hjälp av dessa statliga insatser har den svenska beredningsindustrin för främst torsk byggts ut i snabb takt under senare år. Våren 1982 kommer 50 20 av den inhemska efterfrågan på torskfiléer att kunna täckas av inhemsk råvara. Det är min uppfattning att fisket och fiskberedningsindustrin är en viktig länk i arbetet på att skapa en levande skärgård, och de åtgärder regeringen vidtagit stärker näringens konkurrenskraft.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, som jag anser vara tillfredsställande. Jag vill teckna litet grand av bakgrunden till de frågor jag har ställt. 1972 års förhandlingar mellan EG och Sverige om frihandelsavtal slutade med att tullarna i Sverige på vissa fiskprodukter, bl.a. fiskkonserver, avvecklades. EG behöll sina tullar vid import från Sverige av motsvarande produkter. Detta innebär att det svenska fisket och dess beredningsindustri blir utsatt för en hård konkurrens, man kan nästan säga en ren diskriminering. Genom dessa ensidiga tullar har Sveriges förmåga att konkurrera på området starkt försvagats. Man har emellertid inom EG haft den s.k. tullsuspensionen på sill och strömming, dvs. man har inte utnyttjat tullskyddet för den oberedda varan, mest beroende på att man haft brist på fisk i Nordsjön. Detta har medfört att starka kvoteringar har rått på det området och t.o.m. tidvis sillstopp. Råvarubristen inom EG har varit ett faktum, och det har gjort att den svenska exporten har kunnat fortgå hitintills. Sedan EG:s ministerråd den 22 september i år fattade beslut om att tullsuspensionerna skulle upphöra har oron inom det svenska fisket och dess beredningsindustri ökat kraftigt. Man befarar nu att även den exporten skall drabbas hårt av tullarna. Det understryks ju också i jordbruksministerns svar att så är fallet. Man har från EG:s sida inte kunnat ge något löfte om att så inte skulle bli fallet. Konsekvenserna av detta skulle bli ett hårt slag för det svenska fisket och beredningsindustrin. Just på området sill och strömming har vi av den totalt landade sillen exporterat två tredjedelar, och huvuddelen av detta har gått till EG-länderna. Det är klart att de förhandlingar som jordbruksministern har tagit initiativ till är väldigt viktiga, och jag är tacksam för att de kommit till stånd. Man får hoppas att det skall bli positiva resultat av detta. Annars kommer situationen att bli oerhört besvärlig. Jag skulle med anledning av detta vilja ställa ytterligare en fråga. Det har kommit till min kännedom att jordbruksministern tidigare har tagit initiativ till diskussioner med beredningsindustrin för att stärka just den industrins konkurrenskraft. Jag skulle gärna vilja veta närmare vilka resultat man kommit fram till vid de förhandlingarna. Det är viktigt att man kan stärka vår beredskap, och jordbruksministern var också inne på nödvändigheten att skapa en tillfredsställande sysselsättning på de områden som här berörs.
Herr talman! Jag kan inte ge annat svar än att det pågår fortlöpande diskussioner med målsättningen att öka den svenska, egna beredningsindustrin.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för det svaret. Jag hoppas att regeringens och jordbruksministerns tydliga strävanden att klara det här problemet skall leda till resultat.
Sedan länsstyrelsens i Skaraborgs län beslut den 18 september 1981 om naturvårdsåtgärder på Sydbillingen har överklagats, ankommer det nu på regeringen att slutgiltigt avgöra den segslitna frågan. Vid beslut om bildande av naturreservat måste klarhet vinnas om att berörda markägare kan erhålla ersättningsmark vid dylika intrång på enskilt ägd mark.
Jordbruksministern antydde i sitt svar nyss att de åtgärder som skulle vara tänkbara att möta EG med, om man inte kommer överens genom förhandlingarna, skulle kunna bli ganska hårda. Det ser jag med tillfredsställelse på. Det är ju mycket viktigt att vi just på det här området bevarar vår konkurrenskraft.
Enligt mångas mening bör det klaras ut att ersättningsmark kan erbjudas innan principbeslut fattas om åtgärden i fråga. Är regeringen beredd att i anslutning till kommande beslut om inrättande av naturreservat redovisa sin principiella syn på frågan om att lämplig ersättningsmark skall erbjudas de markägare som berörs av sådant intrång?
Jag vill än en gång tacka för ett mycket tillfredsställande svar.
Herr talman! Regeringen har inom en nära framtid att fatta beslut i ett besvärsärende angående naturreservatet Sydbillingens platå. Sten Svensson har frågat om regeringen är beredd att i anslutning till detta beslut redovisa sin principiella syn på frågan om att lämplig ersättningsmark skall erbjudas de markägare som lider intrång av reservatet. Liknande frågor har behandlats av riksdagen, senast i december 1980 . I sitt av riksdagen godkända betänkande hade näringsutskottet förutsatt att överenskommelser kan träffas mellan domänverket och lantbruksstyrelsen för förstärkning av enskilda fastigheters markinnehav där behov föreligger. Regeringen fattade i april 1981 beslut i ett tidigare besvärsärende angående naturvårdsåtgärder på Sydbillingens platå. Enligt regeringens uppfattning borde länsstyrelsen belysa bl.a. möjligheten till markbyten. Det står därför klart att ersättningsmark från domänfonden eller jordfonden under vissa förhållanden bör kunna ställas till förfogande i samband med reservatsbildning. Behovet av marken för rationaliseringsändamål och andra omständigheter i det enskilda fallet måste emellertid bli avgörande. Jag är inte beredd att nu uttala mig om vad regeringens beslut angående Sydbillingen kommer att innehålla.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

Om regeringen väljer att bifalla besvären från naturvårdsverket, blir 27 markägare berörda både av reservatet på Sydbillingen och av Hornborgasjöns restaurering. Dessa jordbruksfastigheter skulle då förlora både skogsmark och åkermark. Därmed skulle fastigheternas ekonomiska bärkraft sjunka så mycket att det inte går att driva dem på ett tillfredsställande sätt. I dagens läge gäller det att skapa bärkraftiga jordbruksfastigheter som kan tasöver av kommande generationer. Här är man på väg att göra tvärtom, när vi i stället borde öka förutsättningarna för familjejordbruket att utvecklas vidare. Problemen är från principiella utgångspunkter desamma, oavsett om man väljer ett mindre eller större reservat. Den enskilde drabbas. En lantbrukare som ringt upp mig säger så här: Vi har 25 tunnland åker och lika mycket skog och 10 mjölkkor — en familj som vi, med barn, kan inte leva på detta om vi inte får behålla vår skog. Det blir arbetslöshet, säger markägarna, om vi inte får behålla skogen. Många lever på den, och den är en viktig inkomstoch säsongsutjämnande faktor. Och det är de mindre familjejordbrukarna i området som drabbas hårdast. Markägarna är inte intresserade av kontanta pengar, som äts upp av skatter och inflation. De vill ha ersättningsmark, och de vill ha en lösning som kan tillgodose varje enskild jordbruksfastighet. Vid en förfrågan från LRF har de som tillfrågats avvisat varje tanke på gemensamhetsskog. Det måste bli fråga om individuella lösningar. Man måste förstå att de enskilda människorna tycker att det är utmanande att staten skall tvinga till sig deras mark, särskilt i dagens ekonomiska läge. Här skall nu regeringen spara 12 miljarder i nästa budget, och då kan det bli aktuellt att dra in på vissa förmåner för att nå detta mål. Då kan man bara inte förstå att staten skall spendera 15-20 miljoner på ett naturreservat vars värde har ifrågasatts av åtskilliga remissinstanser, t.ex. domänverket och lantbruksnämnden. Kan de individuella anspråken på lämplig ersättningsmark inte tillgodoses, måste enligt min mening reservatstanken överges. Jag vill också understryka, att det är ont om pengar till redan befintliga reservat och att man även av den anledningen bör avskriva planerna på ett naturreservat på Sydbillingen.
Herr talman! Sten Svensson uppehåller sig i debatten vid problemet om det är lämpligt att bilda naturreservat på Sydbillingen eller inte. Jag kommer inte att gå i svaromål när det gäller den frågan, eftersom den är föremål för regeringens prövning. Då det gäller frågan om ersättningsmark vill jag erinra om att den lagstiftning vi har inte påbjuder att ersättningsmark skall kunna lämnas för att ett naturreservat skall kunna bildas. Däremot har jag själv vid flera tillfällen givit uttryck för den meningen att om det är möjligt bör ersättningsmark kunna lämnas i stället för det intrång som görs på den privata marken eller för den mark man lämnar ifrån sig. Men då bör man nog, Sten Svensson, driva den här frågan litet mer principiellt. Man kan inte bara säga att en sådan ordning skall gälla Sydbillingen, utan den skall i så fall gälla hela landet. Att jag inte klart har kunnat uttala mig om huruvida detta förfarande är möjligt just när det gäller Sydbillingen beror på det som händer kring Hornborgasjön, där markägarna är i stort behov av ersättningsmark, och intrånget på Vretens skjutfält. Nu kommer dessutom Sydbillingen till. Jag erinrar än en gång om det jag sagt i mitt svar: att ersättningsmark från domänfonden eller jordfonden under vissa förhållanden bör kunna ställas till förfogande i samband med reservatsbildning. Men jag kan inte i dag uttala mig om hur mycket det kan röra sig om.
Nr 34 Herr talman! Ja visst behöver vi en lagstiftning som föreskriver att man Tisdagen den skall kunna erbjuda lämplig ersättningsmark innan man fattar principbeslut 24 november 1981 om ett naturreservat eller motsvarande intrång på enskilt ägd mark. I avvaktan på en sådan lagstiftning tycker jag att regeringen borde handla i den Om ersättningsandan. Jag efterlyser ett sådant handlande. Det kan visas nu när frågan om mark vid bildande Dessutom är det en kostnadsfråga. Vi får vara glada om pengarna räcker till det som vi redan har beslutat, nämligen Hornborgasjöns restaurering och nationalparken i Tiveden. Jag vill därför ge jordbruksministern ett gott råd: Låt bönderna få behålla sin skog och avskriv reservatstanken! Bönderna har erbjudit sig redan på ett tidigt stadium att samarbeta med myndigheterna om ett naturvårdsanpassat skogsbruk — byggt på skogsvårdslagen. Ta vara på denna positiva vilja, och avstå från tvångsåtgärder mot en betydelsefull yrkeskår i vårt samhälle som redan är hårt trängd av den låga lönsamhetsnivån!
Herr talman! Får jag påpeka för Sten Svensson att jag inte sade att jag kommer att arbeta för en lagstiftning som påbjuder att naturreservat skall kunna bildas bara, om ersättningsmark ställs till förfogande. Jag sade i stället att den nuvarande lagstiftningen inte påbjuder det, men att jag själv har verkat för att ersättningsmark skall kunna ställas till förfogande. Frågan om lämpligheten av ett reservat på Sydbillingen vägrar jag att diskutera nu då ärendet prövas av regeringen.
Herr talman! Jag underströk vikten av att vi får en lagändring som gör det möjligt för markägarna att kräva besked om vad som skall hända med deras respektive brukningsenheter innan statsmakterna fattar beslut som leder till intrång på enskilt ägd mark. Den frågan har jag bl.a. väckt i en motion, som just nu är under behandling i jordbruksutskottet. Men jag tycker ändå att vi i avvaktan på att få en sådan långsiktig lösning skall handla på ett sådant sätt att de enskilda människor som är berörda av detta intrång på ett tidigt stadium kan få information om möjligheterna till lämplig ersättningsmark innan ett principbeslut fattas som innebär tvångsingripande mot dem.

Herr talman! Stina Andersson har frågat mig om min uppfattning när det gäller att ha kvar postkontoret på Blidö som ett led i bevarandet av en levande skärgård. Min allmänna inställning är att postverket bör vara försiktigt med serviceförändringar. Något beslut om förändring av postservicen på Blidö har ännu inte fattats. Postverkets regionförvaltning i Stockholm har berett kommunen tillfälle att komma in med synpunkter på förvaltningens planer. Jag är därför inte beredd att nu närmare kommentera Stina Anderssons fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag frågade om kommunikationsministerns uppfattning när det gäller bibehållandet av postkontoret på Blidö, men på den frågan synes kommunikationsministerns svar inte ha gett något klart besked. Det framhålls emellertid i svaret att man bör vara försiktig med serviceförändringar. Det håller jag faktiskt med kommunikationsministern om att man bör vara i det här fallet, alltså när det gäller Blidö postkontor. Men man bör kanske inte bara vara försiktig utan också kunna gå ett steg längre och avstyra ett nedläggningshot. Vidare sägs i svaret att beslut om förändring av postservicen på Blidö ännu inte är fattat och att kommunen har beretts tillfälle att inkomma med sina synpunkter. Jag kan då nämna att Norrtälje kommun, som Blidö tillhör, i skärgårdspostutredningen så sent som den 30 november 1979 yttrade att av de tre postställena Furusund, Köpmanholm och Blidö, som ligger i denna del av Stockholms skärgård, borde två vara kvar, varav Blidö var det ena. Nyligen har också kommunstyrelsen i Norrtälje kommun uttalat att Blidö postkontor bör vara kvar även efter 1982. I Stockholms län ser vi det som angeläget och viktigt att vi får ha kvar en levande skärgård och en levande landsbygd. Det händer ju exempelvis att först läggs affären ner, sedan postkontoret osv. Resultatet blir att därefter försvinner också människorna och att någon levande skärgård inte kan bevaras. Omfattningen av samhällelig service av olika slag har stor betydelse för ett områdes möjlighet att utvecklas i positiv riktning. Att ha tillgång till ett postkontor är därvid betydelsefullt, då ju postkontoret fyller en viktig funktion. En indragning av postkontoret på Blidö skulle vara olyckligt och motverka en fortsatt positiv uppbyggnad av berört skärgårdsområde. Blidöborna är i dag väldigt oroade över den etableringsplan som finns och i vilken det står att postkontoret på Blidö bör läggas ner. Det finns ju också en skärgård utanför Blidö som berörs. Som jag nämnt tidigare har Norrtälje kommun för sin del en positiv inställning till ett bevarande av Blidö postkontor.

Herr talman! Generaldirektörens uttalanden får han naturligtvis motivera själv i de fall där det behövs. Jag tycker det låter som om det var ett klokt uttalande han har gjort i det här fallet. När det gäller Stina Anderssons andra fråga, om jag i dag är beredd att ge någon mening till känna i Blidöfallet som skulle lugna dem som är berörda där ute, så vore det fel av mig att ge mig in på ett sådant resonemang. Jag sade ju i svaret att ärendet f. n. har gått på remiss till kommunen. Det är alltså en beredningsprocess som pågår, och det vore fel av mig att gå in mitt i den och avge något yttrande. Jag hoppas att Stina Andersson är nöjd med vad jag har sagt om min allmänna inställning i dessa frågor, att man skall vara försiktig med att lägga ner postkontor. Men det innebär alltså inget ställningstagande i det konkreta fallet, eftersom jag inte gärna kan göra något sådant.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det kompletterande svaret. Kommunikationsministern instämmer i postgeneralens yttrande och säger att det är ett klokt uttalande. Då kan man väl utgå från att kommunikationsministern är av samma uppfattning, nämligen att de postkontor som vi har bl.a. i glesbygderna och i skärgården inte skall läggas ner. Det är klart att det är en beredningsprocess som pågår f. n. — jag är väl medveten om det — med hänsyn till den plan som är utsänd. Men det hade varit tacknämligt om kommunikationsministern hade haft några tankar i någon riktning att framföra i det här fallet.
Herr talman! Det är kanske onödigt att upprepa, men jag tror att arbetsordningen i hela vårt system blir omöjlig att hantera om ett ansvarigt statsråd i olika frågor går in och avger en bestämd mening under ett ärendes beredning. Jag tror det är klokare att ha den arbetsprincipen att man väntar tills allt beslutsmaterial ligger på bordet — då tar man ställning.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 1§ får jag meddela att jag på grund av resor inte är i tillfälle att besvara Göran Perssons interpellation om skolans förstärkningsresurser inom föreskriven tid. Jag avser att besvara interpellationen fredagen den 11 december.

Herr talman! Birgitta Johansson har frågat mig om jag, med anledning av utredningsarbetet om en flexiblare skolplanering, tänker låta orter som Tidaholm och Vara starta försöksverksamhet med social servicelinje i gymnasieskolan. Enligt Birgitta Johansson har regeringen sagt nej, när Tidaholms och Vara kommuner velat starta sådan försöksverksamhet för att bredda gymnasieutbudet och ta ansvar för ungdomars sysselsättning. Jag vill här först nämna att Tidaholms och Varas framställningar till regeringen var betydligt mer omfattande. Vad man begärde var att försöksverksamheten med yrkesinriktade linjer på icke gymnasieort skulle avskaffas, att gymnasieskolutbildning på dessa orter skulle jämställas med övrig gymnasieskolutbildning och att uppdelningen i gymnasieorter och icke gymnasieorter skulle upphöra. Med gymnasieort avses den ort inom en gymnasieregion dit den gymnasiala utbildningen är koncentrerad. Uppdelningen i gymnasieorter och icke gymnasieorter har sitt upphov i 1968 års riksdagsbeslut om den integrerade gymnasieskolan, som skall sammanföra elever med både praktiska och teoretiska utbildningsmål. Man behövde då kunna erbjuda eleverna flertalet gymnasielinjer på de orter som hade eller skulle få gymnasieskola. Med den differentiering av den gamla yrkesskolan som föreslogs krävdes ett rätt stort elevunderlag för att utbudet skulle kunna bli tillräckligt stort och skiftande. Antalet g-orter kunde därmed inte ökas särskilt mycket. I betänkandet om en flexiblare skolplanering diskuteras bl.a. möjligheterna att nyetablera yrkesinriktad utbildning på icke gymnasieort. Det var bl.a. för att inte föregripa remissbehandlingen av detta betänkande som regeringen inte vidtog några åtgärder beträffande framställningarna från Tidaholm och Vara. Vad till slut gäller inrättandet av en studieväg på en viss ort vill jag erinra om att sådana frågor avgörs av skolöverstyrelsen inom de ramar som anges av regering och riksdag. I fråga om just social servicelinje gäller att denna bedrivs som försöksverksamhet inom en ram av 2 000 elevplatser i årskurs 1

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Frågan ställdes den 3 november, alltså för tre veckor sedan. Med hänsyn till den långa tid som förflutit sedan frågan ställdes hade de berörda kommunerna och jag själv hoppats på ett positivare besked om försöksverksamhet med yrkesinriktade linjer på icke gymnasieort. I Skaraborgs län finns f. n. gymnasieskolor av kategorin ”särskild enhet typ 1” på två orter, nämligen Tidaholm och Vara. I båda fallen är skolenheten väl etablerad som inslag i kommunens skolväsende och anses ha betydelse för serviceutbudet i kommunen. Sedan beslutet om den integrerade gymnasieskolan fattades har ett flertal betydande förändringar inträtt beträffande kravet på utbildning för ungdom i åldern 16-18 år. Den omfattande ungdomsarbetslösheten har tvingat fram åtgärder, innebärande ett ökat ansvar för kommunerna, särskilt då det gäller ungdomar i dessa åldrar. Den s.k. ungdomsgarantin, vilken innebär ett generellt ansvar för ungdomar upp till 18 år, är en viktig uppgift för kommunernas skolstyrelser. Tidaholms och Vara kommuner har gjort framställning om att få starta försöksverksamhet med social servicelinje. Länsstyrelsen och länskolnämnden i Skaraborgs län har tillstyrkt de berörda kommunernas framställan. Det är bara att beklaga att regeringen här har en negativ inställning. Den bidrar till att obalansen i utbildningsutbudet kommer att bestå. Den obalansen drabbar särskilt flickorna, som redan nu är mer utsatta för arbetslöshet. Det vore bra om statsrådet här i dag kunde ge mig besked om när man tänker vidta åtgärder med anledning av den remissbehandling som har företagits av utredningsförslaget om flexiblare skolplanering och som nu tydligen är avslutad. Det vore intressant att få veta vad regeringen har för uppfattning i den här frågan. Jag har läst i pressen att statsrådet har för avsikt att besöka Skaraborgs län på fredag och där träffa representanter för bl.a. kommunstyrelser och länskolnämnd. Det vore väl lämpligt att kunna ge dem ett mera positivt besked — att frågan kommer upp vid det tillfället är jag alldeles säker på; det är eniga kommunstyrelser och eniga skolstyrelser som står bakom framställningen.
Herr talman! Den fråga som Birgitta Johansson ställt är egentligen ett bevis för behovet av en flexiblare gymnasieplanering. Olägenheten med en för långt driven centralisering när det gäller gymnasieorganisationen har man på flera håll börjat märka. Därför kommer vi på utbildningsdepartementet att arbeta fram en proposition som tar hänsyn till de brister som f. n. råder 17 och vållar onödigt många elever olägenheter i form av långa resvägar och ibland även inackordering. Betänkandet En flexiblare skolplanering, som skall ligga till grund för propositionen, är f. n. föremål för remissbehandling. Remisstiden går ut den 1 februari.
Herr talman! Jag ber att få tacka för upplysningen att vi tydligen efter den 1 februari kan vänta ett besked på denna punkt. Visserligen blir inte de ungdomar som i dag skulle vilja komma in på gymnasieskolan hjälpta därmed, men vi hoppas att alla ungdomar i framtiden kan få plats på gymnasieskolan.
Herr talman! Även om man spontant kan ställa sig positiv till de frågor som Birgitta Johansson tar upp vill jag understryka att vi kommer att lägga fram ett förslag som underlättar lösningar vid den mån de blir praktiskt möjliga att åstadkomma. Det säger en del om vår inställning när det gäller en skolplanering som är bättre anpassad till både tätort och landsbygd.
Herr talman! Vara och Tidaholms kommuner, som jag speciellt har frågat om, har enligt vad länsstyrelsen och länsskolnämnden har påpekat i ett yttrande till skolöverstyrelsen en långt framförhållen skolplanering. Därför anser jag att jag kan tyda statsrådets uttalande så att det för dessa kommuner finns stora möjligheter i framtiden.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig om vad jag anser om total vertikal integration i skolorganisationen. Begreppet total vertikal integration är mångtydigt. En skolverksamhet kan sägas vara vertikalt integrerad då undervisningen sker gemensamt för eleverna, oberoende av deras ålder. Ibland avses med integration endast att annan verksamhet än undervisning är gemensam eller att verksamheten äger rum i samma byggnader för alla elever. Någon gång avses med vertikal integration enbart att det finns en för flera stadier gemensam skolledning. Enligt mål och riktlinjer i den nya läroplanen för grundskolan är en vertikal integration av olika årskurser inom ett stadium värdefull. Exempelvis kan en arbetsenhet bestå av årskurserna 1, 2 och 3. En arbetsenhet kan också bestå av elever på olika stadier. Fria aktiviteter inom grundskolan kan enligt läroplanen vara gemensamma för flera stadier. Nr 34 Möjligheterna till vertikal integration mellan förskolan och grundskolan Tisdagen den behandlas av utredningen om samverkan mellan förskola och 24 november 1981 skola. Utredningen skall enligt sina direktiv bl.a. studera erfarenheterna från förskolan av arbete i syskongrupper och i vilken utsträckning detta arbetssätt kan överföras till grundskolan och då speciellt lågstadiet. Byggnader och skolledning är ofta gemensamma för flera stadier i grundskolan. I utredningsbetänkandet En flexiblare skolplanering föreslås åtgärder som skall göra det möjligt att anordna små högstadier och därmed öka möjligheterna till vertikal integration. Betänkandet remissbehandlas f. n. Före gymnasieskolans införande år 1971 fanns i viss utsträckning gemensam skolledning och gemensamma lokaler för grundskola och gymnasium eller fackskola. Riksdagens principbeslut om införande av gymnasieskola innebar att det tidigare gymnasiet integrerades horisontellt med fackskola och yrkesskola. Studievägar med olika inriktning och längd borde förekomma i samma skolenhet. En vertikal integration mellan klasser i grundskolan och gymnasieskolan i betydelsen undervisning inom samma byggnad eller skolenhet förekommer fortfarande i vissa fall. En sådan organisation leder emellertid antingen till mycket stora enheter eller till att den gymnasieskola som anknyts till grundskolan blir begränsad till att omfatta ett fåtal studievägar, ofta sådana som karakteriserade det gamla läroverket. Vertikal integration kan alltså ses ur flera aspekter. Det värde som ligger i den, t.ex. att lärare kan få kännedom om undervisningen på flera stadier, måste vägas mot riskerna för ensidighet i skolenheternas sammansättning och mot ekonomiska krav på en rationell organisation.

Herr talman! Man kan fråga sig hur stor den här totalt vertikalt integrerade skolan skall vara — om den skall innefatta både grundskolan och gymnasieskolan för att vara totalt vertikalt integrerad. Om grundskoledelen har tre paralleller, får den ungefär 650 elever. Vill vi begränsa skolstorleken till 1000 elever totalt, kan ju gymnasieskolan bara bestå av högst fyra treåriga linjer eller sex tvååriga teoretiska linjer. De fyra treåriga linjer som tar emot flest elever är ekonomisk, samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig och teknisk linje. Sammanlagt tar de emot ca 25 Zo av en årskull. Förlägger vi de linjerna till den tänkta skolan skulle 20 av de 80 avgångseleverna från grundskolan kunna fortsätta på samma skolenhet. För dem blev skolenheten integrerad. För de övriga 60 blev det ingen integration. Och av eleverna i gymnasieskolans årskurs 1 skulle hela 80 Zo komma från annan skolenhet. Den skola som är totalt integrerad för alla elever är en omöjlighet, om man inte vill bygga mastodontskolor. När det gäller det mångtydiga begrepp som avses med vertikal integration, har jag redan påpekat att det inte är något nytt, vilket ju i och för sig inte gör saken sämre. Man talar om nyupptäckter. Det som anses gammalt och förlegat, förkastat och bortglömt befinns plötsligt fungera förträffligt i en ny situation. Ett exempel på det är renässansen för B-skoleformen. Den förkastades i samband med att skolornas storlek gjorde den antikverad. Nu upptäcker man den på nytt som ett förträffligt pedagogiskt medel, med vilket man kan bibehålla mindre skolor. De fördelar som stora centraliserade Nr 34 skolor eventuellt kunde ha uppvägde inte de nackdelar som de kunde Tisdagen den innebära, med långa resor och långa skoldagar. B-skolorna kan innebära 24 november 1981 utlokaliserade klasser från en central skola med gemensam skolledning och administration, och det blir mycket billigare än om varje skola hade haft sin egen skolledning.

Herr talman! Anledningen till att vi till våren kommer att lägga fram en proposition, som kommer att ge möjlighet till planering av mindre skolenheter, är just att så många människor är engagerade för inrättandet av sådana skolor. Men den möjligheten gäller för både tätort och landsbygd. Elisabeth Fleetwood är ju en varm förespråkare av att lärare skall få undervisa på flera stadier. Det innebär att lärare på gymnasiet undervisar på högstadiet, men också på mellanstadiet, utan att ha egentlig utbildning för det. Jag skulle vilja fråga Elisabeth Fleetwood: Anser Elisabeth Fleetwood att det är tillfredsställande att man undervisar på ett stadium utan att man har en utbildning som är anpassad för detta? Om svaret är ja, anser Elisabeth 21 Fleetwood då också att lärare skall få undervisa på högre skolstadier än det egna, utan utbildning för detta? Om svaret är nej på de här två frågorna, vilket skulle innebära att Elisabeth Fleetwood anser att det krävs särskild utbildning både när lärare går ned till lägre skolstadier än det egna och när lärare går upp till högre skolstadier än det egna, ansluter sig Elisabeth Fleetwood då till det förslag som är närbesläktat med LUK-utredningen?

Herr talman! Jag har faktiskt en positiv inställning exempelvis till en utbildning som ger möjlighet att överskrida gränserna mellan stadierna, och den positiva inställningen grundar sig på en egen erfarenhet som jag har. Det var till väsentlig del vidareutbildade folkskollärare — vilka alltså hade pedagogisk erfarenhet av undervisning på två stadier — som bidrog till att enhetsskolan och senare också grundskolan kunde genomföras. Det var en pionjärinsats, och den genomfördes trots kraftigt motstånd från kretsar som på den tiden inte hade någon förståelse för vertikal integration.

Herr talman! Om inte skolenheterna skall bli mastodonter kommer det alltid att vara en mycket begränsad grupp elever som kan gå i samma skolenhet i såväl grundskola som gymnasium. Det hindrar inte att det kan finnas många fördelar med ett sådant arrangemang i alla fall, och jag har nämnt värdet av att lärare tjänstgör på olika stadier. Jag vill tillägga att det också ligger ett värde i att äldre elever kan ta ansvar för yngre.

Herr talman! Britt Mogård har frågat mig på vilken grund jag har avvisat skoldirektionens bedömning av gymnasieorganisationen i Stockholm.

De teoretiska linjerna är i Stockholms kommun f. n. uppdelade på inte mindre än 25 skolenheter. 13 av dessa skolenheter hade läsåret 1978/79 endast en intagningsklass sammanlagt på de humanistiska och samhällsvetenskapliga linjerna. Lika många enheter hade endast en intagningsklass på naturvetenskaplig linje. Uppdelningen på halvklasser inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga linjerna som görs i Stockholm medför ökade lärarkostnader, och en sådan uppdelning förekommer normalt inte i landets övriga större kommuner. Uppsplittringen av utbildningen på ett stort antal skolenheter medför dessutom ökade kostnader för skolledning. Enligt de av skolöverstyrelsen redovisade beräkningarna uppstår 1982 på de teoretiska linjerna i Stockholms kommun ett överskott på 12 klasser i jämförelse med läsåret 1978/79, och 1985 stiger överskottet till 47 klasser vid en oförändrad intagningskapacitet i kranskommunerna. Det minskade behovet av teoretisk utbildning fram till 1985 medför att en minskning av antalet skolenheter med sådan inriktning inom gymnasieskolan i Stockholm är nödvändig. Enligt skolöverstyrelsens bedömning motsvarar det minskade behovet av teoretisk utbildning ungefär kapaciteten vid nio av de nuvarande gymnasieskolenheterna med teoretiska linjer. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av att regeringen redan en gång, 1979, givit Stockholms skoldirektion en möjlighet att ytterligare överväga skolenhetsorganisationen vid gymnasieskolan i kommunen, avslog regeringen skoldirektionens besvär över skolöverstyrelsens beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Tillander för svaret. Men jag vill påpeka att regeringens beslut bara gäller nedläggningen av de här båda skolorna. Skolministerns uppfattning om omfattningen av Stockholms gymnasieskolorganisation har i sammanhanget inte efterhörts. Skoldirektionen i Stockholm inser att gymnasieskolorganisationen måste krympas. Det kunde skolministern utläsa av handlingarna. Men skoldirektionen vill se över hela gymnasieskolorganisationen i ett sammanhang. Det tycker jag är en rimlig ståndpunkt. Skoldirektionen hävdar vidare att indragningen av de båda skolorna kan få olyckliga konsekvenser, eftersom indragningen påverkar grundskoleverksamheten vid skolorna. Också det är en rimlig ståndpunkt, eftersom dessa skolor har en speciell utformning, med vertikal organisation genom hela skoltiden. Skoldirektionen begär rådrum. Också det tycker jag är en rimlig begäran. Skoldirektionens planeringskommitté har givit skolförvaltningen direktiv att lägga fram förslag om att minska gymnasieorganisationen genom att dra in fyra andra skolor. Jag anser inte att jag kan bedöma om detta är klokt eller inte, och det är heller inte min sak. Inte heller är det, såvitt jag kan bedöma, skolministerns sak. Varför går skolministern emot så rimliga ståndpunkter? Skoldirektionen slår vakt om två små skolor, men skolministern säger nej. Det stämmer dåligt med deklarationer i andra sammanhang. Skolministern har också uttryckt sig mycket positivt om den decentralisering som har genomförts under de senaste åren. Av svaren på både min fråga och Elisabeth Fleetwoods fråga förefaller det som om skolministern inte riktigt har förstått vad decentralisering innebär, nämligen en självständig lokal bedömning inom de ramar och med de mål som regering och riksdag har dragit upp. Men decentralisering kan aldrig lyckas, om lokala beslut så här lättvindigt sätts åt sidan.

Herr talman! Jag vill först påminna Britt Mogård om någonting som Britt Mogård naturligtvis redan känner till, och det är att skolan lever under sparsamhetens kalla stjärna. Alla är ju rörande överens om att det skall sparas, men den enigheten är av mycket bräckligt slag. När man själv berörs av sparåtgärder, då är det stopp; andra skall spara — bara jag själv slipper undan! Men när alla andra tänker på sig och ingen tänker på mig, måste man ju protestera. För det första är det ju som jag sade så, att Stockholms gymnasieorganisation är åtskilliga nummer för stor. Och det som är för stort och överdimensionerat, vad är det annat än byråkrati? Att få Britt Mogård med på att skära i byråkratin trodde jag inte var någon svårighet. Märk väl att det inte behöver vara fråga om att utrymma och lägga ner skolor utan att det gäller att minska den administration som är för personaltät och därför kostar för mycket. För det andra är det kanske dags att skingra missuppfattningen att det är vi på utbildningsdepartementet som föreslår vilka skolor som skall läggas ner. Det är SÖ som i samråd med kommunerna skall besluta om vilka gymnasieskolor som skall läggas ner som självständiga enheter. Stockholms kommun har hela tiden haft möjlighet att själv påverka hur nedskärningen skulle ske, men det har man inte gjort, trots att man vetat att en nedskärning måste göras.
Herr talman! Det är väl ändå att blanda bort korten — att börja diskutera om vi skall spara eller inte. Där vet Ulla Tillander att vi är rörande eniga. Det är riktigt att gymnasieorganisationen i Stockholm är för stor, men byråkratiargumentet kom väl till ett bra tag efter regeringsbeslutet, om jag har förstått saken rätt — i varje fall fanns det inte med i den första presentationen av vad beslutet innebar. Beslutet gäller nedläggning av de här två skolorna och ingenting annat, och det kan skolministern aldrig svära sig fri från. Jag tycker att det är ett ytterligt beklagligt beslut, och det skulle vara väldigt bra ifall skolministern också beklagade detta förhastade beslut.

Herr talman! Såvitt jag förstår har Stockholms kommuns passiva underlåtenhet inneburit att man har avstått dels från att påverka beslutet om vilka gymnasieenheter som skall läggas ner, dels från att utnyttja möjligheten att bibehålla skolorna genom att infoga dem i ett angränsande gymnasium. Skolan kan vara kvar och eleverna kan fortsätta. Den administrativa enheten har visserligen blivit större, vilket innebär att klassgenomsnittet kanske blir något högre än vad man hittills har varit van vid, men inte större än vad flertalet gymnasister i dag i andra delar av landet är vana vid. Denna möjlighet står fortfarande öppen.
Herr talman! Jag tycker att argumenteringen blir underligare och underligare. Om Stockholms kommun har visat passiv underlåtenhet, finns det väl ingen anledning för skolministern att se till att två små skolor läggs ner. Det går väl att tala med skoldirektionen och säga till den att rappa på. Det har den uppenbarligen nu också gjort.
Herr talman! Regeringen har år 1979 gett Stockholms skoldirektion möjlighet att överväga vilka gymnasieskolenheter i kommunen som skall dras in. År 1977 beslöt skolöverstyrelsen att Höglandsskolan och Ahlströmska skolan skulle dras in från den 1 juli 1980. Skoldirektionen överklagade beslutet, och regeringen medgav att dessa båda skolenheter skulle få finnas kvart.o.m. utgången av juni 1982 och att frågan om fortsatt tillstånd skulle prövas senare. En minskning av antalet gymnasieenheter med teoretiska linjer i Stockholm är nödvändig, det måste man slå fast. Skoldirektionen har i det fall vi nu diskuterar inte lämnat underlag för en annan lösning än en indragning av Ahlströmska skolan och Höglandsskolan.

Herr talman! Britt Mogård har frågat mig om intervjun med mig i tidningen Barn, nr 6 för 1981, där det står ”Ulla Tillander kan definitivt inte tänka sig ett vidare föräldrainflytande än nu”, på ett korrekt sätt återger min mening. Jag vill till att börja med erinra om att riksdagen så sent som för ungefär ett år sedan har fattat beslut om elevers och föräldrars medinflytande i skolan. I den proposition som låg till grund för beslutet redovisas dels tidigare framlagda utredningsförslag, dels uppgifter om pågående utredningsarbete bl.a. inom kommunaldemokratiska kommittén i frågor som har betydelse i detta sammanhang. Föredraganden anförde att slutlig ställning till frågan om inflytande för elever och föräldrar kunde tas först när klarhet hade vunnits i frågor som var under utredning. Detta hindrade emellertid inte att vissa förändringar kunde och borde genomföras dessförinnan. I propositionen lades därför fram förslag om sådana förändringar. Dessa förslag, som riksdagen anslöt sig till, avser bl.a. skyldighet för rektor att informera och samråda med företrädare för elever och föräldrar. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli i år. Jag tillmäter samarbetet mellan föräldrar och skola mycket stor betydelse. Enligt min mening innebär de nya reglerna ett värdefullt hjälpmedel för föräldrar och elever i deras medverkan i arbetet på att skapa en så bra skola — Nr 34 som möjligt. De nya reglerna innebär ett komplement till de samverkansformer som finns sedan tidigare. Rektor och företrädare för eleverna och föräldrarna får själva finna lämpliga former för information och samråd enligt de nya reglerna. Det finns möjlighet att med skolstyrelsens medgivan de använda skolkonferensen, i vilken ingår även personal som representerar olika delar av skolverksamheten, men man kan också välja andra lösningar. Det ligger i elevernas och föräldrarnas intresse att på bästa sätt utveckla ett inflytande med de hjälpmedel som nu står till förfogande. Den nya ordning som har införts i år måste få verka en tid och utvärderas innan det kan bli aktuellt att överväga ändringar. Jag vill i det sammanhanget också nämna att resultatet ännu inte föreligger av det utredningsarbete som åberopas i propositionen om elevers och föräldrars medinflytande i skolan. Jag vill till slut slå fast att samarbete och samverkan mellan hem och skola är en omistlig del av den skola som börjat växa fram under 1980-talet.

Herr talman! Ansvaret för barns fostran och utbildning vilar enligt allmänt rättsmedvetande och svensk lagstiftning ytterst på föräldrarna. Föräldrabalken slår fast det ansvaret, och av skollagens 1§ framgår att skolan skall samarbeta med hemmen. Också läroplanen för grundskolan betonar starkt detta. Dess värre har vi ingen tradition i det allmänna skolväsendet när det gäller föräldrainflytande, till skillnad från t.ex. de anglosaxiska länderna, där skolan alltid har varit en föräldraangelägenhet. Skolan har i Sverige mera uppfattats, och uppfattat sig, som en myndighet. Därför krävs det i Sverige mer påtagliga formella åtgärder för att stimulera ett mer vitalt föräldraengagemang. Det var bakgrunden till att SIA-utredningen föreslog en bestyrelse som ett ledningsorgan för skolan, i vilket föräldrarna kunde göra sin röst hörd. Dess värre har vi nu inte kommit längre när det gäller denna fråga än till det beslut om rektors samrådsoch informationsskyldighet som riksdagen fattade förra hösten. För min del betraktar jag det bara som ett första steg mot ett alltmer vidgat föräldrainflytande. Det framgick också av propositionen om rektors samrådsskyldighet att vi skulle se det så. Det utesluter inte att det är nödvändigt att vi arbetar på många olika sätt för att få föräldrarna att medverka när det gäller deras barns skolgång. Så har också skett i många år, utan att vi kan hävda att vi har kommit så särskilt långt. Vad det enligt min mening gäller är att göra föräldrarna medvetna om att de har rätt, och skyldighet, att påverka skolans arbete. Den medvetenheten kan inte uppstå utan att man arbetar vidare mot den form av samråd och beslut som SIA-utredningen föreslog. Skolministerns uttalande, som det återgavs i tidskriften Barn, är därför utomordentligt olyckligt, eftersom det markerar, ”hit, men inte längre”. Jag kan inte finna att vare sig politiker eller skolpersonal kan hävda någon sorts bättre rätt än föräldrarna. Det är deras barn det gäller. 27 Den långa utläggningen med anledning av min fråga innebär, såvitt jag kan begripa, att skolministerns svar tack och lov är: Nej, jag är inte korrekt citerad. Då tycker jag att skolministern skall säga det. Eller har jag möjligen missuppfattat saken?

Herr talman! De former som jag har pekat på i mitt svar tycker jag innebär ett stort steg framåt när det gäller föräldrainflytande. Det är därför ganska intressant att lägga märke till att Britt Mogård inte är nöjd med det förslag som hon själv har lagt fram. Jag tycker att det är ganska naturligt att man prövar de former för föräldrainflytande som nu har skapats. Det är viktigt att vi skyndar långsamt. Det är ju ingen idé att vi förivrar oss och gör fel. Jag vill inte påstå att citatet i tidskriften Barn var fel. Men jag vill i detta sammanhang starkt understryka Hem och skola-föreningarnas viktiga insats. En sida av deras verksamhet som är speciellt värdefull är variationsrikedomen. Den tyder på att framväxten inte har skett på kommando uppifrån, utan med den kraft som det innebär att man uppfyller de behov som den enskilda skolan har haft. Hem och skola-föreningarna är inte någon drivhusprodukt, utan har med sin egen inneboende kraft fått växa till den styrka som de nu har som en integrerad del av skolans liv. Och det föräldrainflytande som vi får genom dem har vi svårt att undvara. Detta ger en påminnelse om att en växt för att den skall bli perenn måste växa ganska långsamt. Jag vill tillägga två andra synpunkter. Den ena är en reflexion som jag vet att många lärare har gjort. Det är många föräldrar som lärarna skulle vilja träffa, men som aldrig deltar i t.ex. föräldramöten. Den andra synpunkten är att det, när man diskuterar föräldrars roll i skolans liv, är väsentligt att man slår fast att föräldrarnas viktigaste uppgift är att vara föräldrar. Det är ett engagemang som kräver både tid och kraft, det märks omedelbart i skolan. Den uppgiften kan skolan aldrig ersätta, vare sig med SIA-skolan eller med samlad skoldag. Därför är det oerhört viktigt att en klassföreståndare på tu man hand kan föra ett samtal på företroendebas om gemensamma bekymmer men också om glädjeämnen. Det är sällan som effekten av ett sådant samtal uteblir.
Herr talman! Det var illa att skolministern inte ville säga att hon inte är korrekt citerad. Det innebär alltså att uttalandet ”Ulla Tillander kan definitivt inte tänka sig ett vidare föräldrainflytande än nu” står kvar oemotsagt. Det innebär också att skolministern avviker från riksdagens uppfattning, eftersom riksdagen i samband med propositionen om rektors samrådsskyldighet utan någon som helst protest accepterade mitt uttalande, som löd: ”Av skäl som jag anger i det följande är jag inte nu beredd att ta slutlig ställning till förslaget om skolnämnder. Jag anhåller emellertid om att få ta upp frågan om vissa förbättringar av elevernas och föräldrarnas möjligheter Nr 34 Skolnämnderna är inte alls avfärdade. Det finns ett riksdagsbeslut om att 24 november 1981 ledningsorgan i en eller annan form skall införas. Jag tror alltså att skolministern får vara så vänlig och ta tillbaka eller ändra sin uppfattning om Om innebörden ”hit, men inte längre”, för den stämmer inte med vad riksdagen i övrigt tycker.
Herr talman! Britt Mogård behöver inte vara orolig — jag står bakom de riksdagsbeslut som har fattats när det gäller föräldrainflytande i skolan. Men är det något som man har lärt sig av alla de skolreformer som har sjösatts, så är det att beslut och genomförande inte är riktigt samma sak. Därför ligger den lärdomen nära till hands att man tar ett steg i sänder, att man kollar upp. Det måste ges tillfälle till en utvärdering, för det går fortare framåt om man tar ett steg i rätt riktning än om man två steg åt fel håll. Det betyder att även om man är positiv till ökat inflytande för föräldrar i skolan, så är man det i medvetande om svårigheten att alltid hitta de rätta praktiska lösningarna. Mitt grundtips är därför att man gör klokt i att skynda långsamt.
Herr talman! Utvärdering av vad? Vi har ju ännu inte kommit fram till något förslag om skolnämnder, långt mindre till något beslut. Blanda inte ihop skolnämnder och den mycket mindre åtgärden som bara innebär förbättrade möjligheter i dagens läge! Den skall vi naturligtvis gärna utvärdera. Men det vore fasligt illa om vi inte arbetade vidare för skolnämnder. Skälet till att vi inte har gjort det tidigare är ju den kommunaldemokratiska utredningen, som vi fortfarande, enligt Ulla Tillanders svar, väntar på resultatet från. Tala inte om utvärdering av skolnämnder, för vi har inte några sådana ännu!
Herr talman! Jag tror faktiskt inte att man löser alla dessa problem med föräldrainflytande även om man inför skolnämnder. Britt Mogård talar sig varm för ökat föräldrainflytande. I det avseendet är det inte svårt att instämma med Britt Mogård. Men jag ifrågasätter om Britt Mogård till fullo inser svårigheten. Det är ju fråga om alla föräldrars inflytande, också deras som inte hinner, orkar eller kan ställa upp. Det är ett statistiskt faktum att föräldrarnas engagemang är störst på lågstadiet, samtidigt som det är på högstadiet som de största problemen finns.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig hur jag ser på yttringar som gör att en kommuns skolstyrelse skulle kunna begränsa yrkesintroduktion till företag som har kollektivavtal. Yrkesintroduktion förläggs till företag eller institution utanför skolan. Den anordnas efter överenskommelse mellan skolan och det företag eller deninstitution som tar emot eleven och skall svara för elevens handledning. I ungdomspropositionen angavs vissa riktlinjer som borde tillämpas för att ett anställningsförhållande inte skulle uppkomma. Riktlinjerna var bl.a. följande: Mellan företaget och eleven skulle inte något avtal träffas. Studiestöd enligt gällande regler skulle utgå till eleven, och eleven skulle inte uppbära någon lön från företaget. En följd av att eleverna inte får ställning av arbetstagare är, anfördes det i propositionen, att den arbetsrättsliga lagstiftningen inte blir tillämplig på deras arbete eller på förhållandet mellan dem och företaget . Försöksverksamheten med yrkesintroduktion har nu pågått i närmare ett och ett halvt år. Såsom brukar vara fallet med en ny verksamhet har det beträffande yrkesintroduktionen i den praktiska tillämpningen uppkommit vissa problem. Verksamheten måste följas med uppmärksamhet. Jag vill här nämna att skolöverstyrelsen till årsskiftet 1981-1982 till regeringen skall redovisa en utvärdering av försöksverksamheten med yrkesintroduktion. Det finns också vissa problem som inte är begränsade till yrkesintroduktionen utan förekommer även i andra fall där skolelever under en tid vistas på ett företag inom ramen för skolutbildningen. Frågor om elevernas arbetsrättsliga ställning och de fackliga organisationernas och kollektivavtalens roll har i praktiken visat sig vara svårare att hantera än ungdomspropositionen utgick från. I den proposition med förslag till ny anställningsskyddslag som nyligen har lämnats till riksdagen har chefen för arbetsmarknadsdepartementet berört frågor av detta slag och anmält sin avsikt att föreslå regeringen att ta initiativ till överläggningar mellan företrädare för bl.a. arbetsmark nadsoch utbildningsdepartementen, skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen samt SAF och LO. Jag utgår ifrån att dessa överläggningar mycket snart kommer att leda fram till en tillfredsställande lösning. I avvaktan på resultatet av överläggningarna vill jag inte nu gå närmare in på de berörda frågorna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Yrkesintroduktion infördes genom den s.k. ungdomspropositionen 1979. De ungdomar som av olika skäl inte antagits vid någon gymnasieskola skall kunna beredas någon annan sysselsättning. De lokala skolstyrelserna har fått ett ökat ansvar för att så också skall ske. Stora summor används för att hålla arbetslösheten nere. I det läget är det desto mer beklagligt att det finns grupper som motarbetar de åtgärder som regeringen och riksdagen fattat beslut om. I ett antal kommuner i Malmöhus län har krav framförts från fackliga organisationer, att en förutsättning för yrkesintroduktion skall vara att det företag där eleven skall vistas har kollektivavtal. I Trelleborgs kommun blev detta också skolstyrelsens linje — ett beslut som sedermera har överklagats till kammarrätten. I det tjänsteutlåtande som fanns tillgängligt vid skolstyrelsens sammanträde framkom att om man slopar kravet på kollektivavtal kan fler arbetsplatser komma i fråga för yrkesintroduktion. Det är med andra ord tämligen klarlagt att arbetslösa ungdomar drabbas, om kollektivavtalskravet vidhålls. Tjänsteutlåtandet citerar författningskommentar nr 220 av den 22 augusti i år, där bl.a. följande framförs: ” Avgörande för beslut om överenskommelse är att platsen kan antas erbjuda den stimulans, trygghet och erfarenhet som eleven behöver och yrkesintroduktionen syftar till. -—— Däremot har det aldrig varit avsikten att man för dessa arbetsplatser skulle kräva att det skall finnas ett kollektivavtal eller en fackklubb. ——-—- Det finns ett mycket stort antal arbetsplatser framförallt mindre som inte har något kollektivavtal. Dessa platser skall givetvis inte undandras skolan när man försöker placera ungdomarna.” Trots dessa klara och som jag ser det otvetydiga kommentarer beslöt sålunda skolstyrelsen att kollektivavtal skall finnas om yrkesintroduktion skall kunna ges. Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att de riktlinjer som rimligtvis fortfarande gäller, eftersom de bara är någon månad gamla, skall tillämpas i kommunerna? Vilken uppfattning har skolministern om det resultat som bör bli följden av de överläggningar som nu skall äga rum?
Herr talman! Jag vill först svara Per Stenmarck med att hänvisa till den proposition som avlämnades till riksdagen i förra veckan om ny anställnings skyddslag, där man just pekar på de överläggningar som skall tas upp. Så fortsätter man: ”Skulle arbetsgruppen inte snabbt komma till något resultat, så återstår inte någon annan lösning än att genom lagstiftning lägga grunden för statsmakternas utbildningsoch arbetsmarknadspolitiska strävanden i fråga om dessa ungdomsgrupper.” Per Stenmarck utgår i sin fråga från de konkreta förhållanden som råder i en speciell kommun, Trelleborg. Dess bättre är detta inte ett problem som förekommer generellt i kommunerna. Det är ju tur det, eftersom frågan om att bereda ungdomar en möjlighet att komma ut i arbetslivet är en så viktig uppgift för hela samhället att alla goda krafter måste känna det naturligt att samverka. Det betyder inte alls att man inte kan ställa krav på alla de företag som ställer upp i den här uppgiften att introducera och handleda ungdomar, som inte alltid funnit sig till rätta i grundskolan, men som genom den här insatsen från skola och arbetsliv i samverkan får en chans att starta på nytt med något som de kanske trivs med, därför att de upplever det som meningsfullt. Egentligen är detta en fortsättning på skolan, som erbjuder en större anpassning och verklighetsförankring än skolan dittills kunnat ge de elever det här är fråga om. Kraven skall naturligtvis gälla, och de ställs självfallet redan. Men krav som i detta sammanhang är ovidkommande, t.ex. kravet på kollektivanslutning, försvårar och begränsar möjligheterna att skaffa fram erforderligt antal platser. Jag betonar att det här inte är fråga om att bli mindre noggrann i urvalet av lämpliga arbetsplatser, utan vad det är fråga om är att på irrelevanta urvalsmetoder underkänna arbetsplatser, som fungerar utmärkt. Det är alltså med tanke på skolans och elevens centrala intresse av yrkesintroduktion och av att urvalet av sådana platser inte på ett onödigt och ovidkommande sätt decimeras som det är viktigt att inga käppar sätts i hjulen. Om man tror på styrkan i sina egna argument, tror man givetvis också på argumentens styrka att övertyga. Möjligen kan meningsmotståndarna vara oemottagliga för argument, men det får man hoppas att de inte är.
Herr talman! Jag får tacka skolministern för det kompletterande svaret, som jag tycker visar på en utomordentligt positiv syn, som kanske inte framkom lika tydligt i det ursprungliga svaret. Det är ganska underligt att varken statsrådsuttalanden i frågeoch interpellationsdebatter eller uttalanden i utskottsbetänkanden innebär att frågan kan få en sådan handläggning i samtliga kommuner som uppenbarligen varit avsikten. Det är inte första gången som frågan tas upp här i kammaren. I en interpellationsdebatt så sent som den 12 januari i år sade dåvarande skolministern Britt Mogård: ”Självfallet får man inte acceptera att eleverna placeras på arbetsplatser med bristfällig arbetsmiljö, eller att eleverna utnyttjas för andra syften än dem som avses med reformen. Däremot har det aldrig varit avsikten att man för dessa arbetsplatser skulle kräva att det skall finnas ett kollektivavtal eller Nr 34 en fackklubb.” Tisdagen den Jag uppfattar det så att det var ett likartat svar som skolministern gav 24 november 1981 nyligen. Det citerade uttalandet som avgavs för litet mer än en halvår sedan finns citerat i författningskommentaren, och därför anser jag det vara ett ganska väsentligt citat. Med tanke på att det bara är några månader som gått sedan denna författningskommentar kom ut förutsätter jag att den äger lan giltighet också för den nuvarande skolministern.

Herr talman! Margot Wallström har frågat mig om regeringen är intresserad av att få i gång försöksverksamhet för att pröva andra modeller för intagning till gymnasieskolan. Frågan har föranletts av att regeringen den 5 november 1981 beslöt uppskjuta försöksverksamheten med betygsfri intagning till gymnasieskolan i Örebro län. Som Margot Wallström påpekar har riksdagen i samband med behandlingen av läroplanen för grundskolan uttalat sig för en försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan. De förslag till utformning av försöksverksamheten med betygsfri intagning som skolöverstyrelsen redovisat visar emellertid på de stora svårigheter som ett genomförande av en sådan intagning möter. Bl. a. skulle omfattningen av s.k. omvalssyo och intervjuverksamhet bli betydande enligt skolöverstyrelsens undersökning. Eftersom möjligheterna att genomföra en betygsfri intagning i hög grad sammanhänger med gymnasieskolans organisation har regeringen kommit fram till att en försöksverksamhet med betygsfri intagning bör genomföras först sedan klarhet vunnits om gymnasieskolans framtida organisation.

Herr talman! Jag skall inte heller citera alla de positiva kommentarer som jag har fått med anledning av det här beslutet. Margot Wallström frågar om vi bryr oss om de människor som berörs av beslutet. Jag vill bara säga att vi bryr oss om lärare och elever just genom att säga nej till försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan. Den kritik av betygssystemet som förekommer kan man många gånger instämma i. Men det utgör naturligtvis inget skäl till att falla för ett intagningssystem som utan tvivel lämnar utrymme för subjektivitet och godtycke, även om ambitionerna har varit de bästa för att undvika detta. Det nuvarande betygssystemet, med alla sina brister, uppfyller trots allt fler av de nödvändiga kriterier som ett urvalssystem måste kunna uppfylla: en viss grad av objektivitet, mätbarhet och jämförbarhet. Strävan efter ett bättre Nr 34 urvalsinstrument måste naturligtvis fortsätta. Vi får inte ge upp på den punkten. Å andra sidan får vi inte kasta ut barnet med badvattnet. Ett betyg som är resultatet av tre års arbete med bedömning av elevens prestationer når en viss grad av tillförlitlighet. Det skulle vara dumt att förneka det. Rimligheten i att utsätta så många elever för ett experiment, som visar sig innehålla så många svårigheter och fallgropar som i det här fallet, har man rätt att starkt ifrågasätta.

Herr talman! Åtta av de tio berörda kommunerna i Örebro län har faktiskt bett att få skjuta på det här försöket. Det är uppenbart att den modell som tycks leda till intervjuer med — om man räknar med hela Sverige — ca 30 000 elever om året inte är en realistisk utvecklingslinje. Man kan slå fast att det finns en stor skepsis inom åtta av tio berörda kommuner. Man kan helt enkelt inte ta på sitt ansvar att utsätta elever för sådana här experiment utan att vara säker på att förutsättningarna för framgång är någorlunda realistiska.

Herr talman! Sedan regeringen fattade beslut om att bedriva försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan i Örebro län har förutsättningarna för försöksverksamheten — det vill jag understryka — på många olika sätt förändrats. Jag skall nämna ett. I framtiden blir det antagligen nödvändigt att i betydligt större utsträckning än tidigare dimensionera gymnasieskolan efter arbetsmarknadens behov. Denna syn utvecklade regeringen i förra årets budgetproposition. Då föreslog man en minskad dimensionering av en del av de teoretiska studievägarna till förmån för yrkesinriktade studievägar. Vi måste undvika att eleverna kommer in på studievägar som inte har förutsättningar att leda till sysselsättning i framtiden. Möjligheterna att tillfredsställa elevernas förstahandsval genom organisationsförändringar i gymnasieskolan, vilket var en av förutsättningarna för försöket med betygsfri intagning, kommer antagligen att begränsas.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

Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat mig om jag anser att den centrala konsumtionsvattenkontrollen f. n. har möjlighet att fungera på ett tillfredsställande sätt och, om så inte är fallet, när jag avser att lägga fram förslag som kan lösa frågan om det centrala myndighetsansvaret för vattenkontrollen. I hälsovårdsstadgan finns grundläggande bestämmelser om vattenförsörjning och vattenundersökning, krav på konsumtionsvattnets kvalitet och föreskrifter för den offentliga vattenkontrollen. Livsmedelslagen innehåller också vissa bestämmelser om vatten. Dricksvatten räknas som livsmedel. Huvudansvaret för kontrollen av konsumtionsvatten ligger på socialstyrelsen, som skall följa utvecklingen på vattenhygienens område, vidta erforderliga åtgärder och meddela råd och anvisningar till ledning för hälsovårdsnämnderna. Hälsovårdsnämnderna skall utföra stickprovskontroller och övervaka efterlevnaden av hälsovårdsstadgan. Kontrollen av konsumtionsvatten är alltså noggrant reglerad i lag. Centrallaboratorier för den offentliga vattenkontrollen är statens bakteriologiska laboratorium när det gäller bakteriologiska undersökningar och statens miljömedicinska laboratorium när det gäller fysikalisk-kemiska undersökningar. Socialstyrelsen tillförs härigenom kunskaper från det forskningsoch utvecklingsarbete som sker inom både det bakteriologiska och det fysikalisk-kemiska området. Hälsovårdsstadgeutredningen har i betänkandet Kommunalt hälsoskydd lämnat vissa förslag som rör kontrollen av vatten. Utredningen tog dock inte ställning till frågan om kontrollen av konsumtionsvatten skall regleras i den nya hälsoskyddslagstiftningen eller i livsmedelslagen. Därefter har LAB 76 i sitt betänkande Regional laboratorieverksamhet föreslagit att den centrala tillsynen över konsumtionsvattenkontrollen bör föras över till statens livsmedelsverk. Utredningen ansåg att det borde vara en organisatorisk fördel att minska antalet berörda myndigheter och att begränsa bestämmelserna om vatten till så få lagar som möjligt. Hälsovårdsstadgeutredningens betänkande bereds f. n. inom regeringskansliet. Frågan om den framtida kontrollen av konsumtionsvattnet kommer att prövas i det sammanhanget. Jag anser inte att det behövs någon särlösning av frågan innan dess.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Ahrland för svaret. Det innehöll tyvärr inte svar på någon av mina båda frågor och inte heller någonting som jag inte kände till förut. Frågan om det centrala myndighetsansvaret för vattenkontrollen har stötts och blötts i bl.a. de här nämnda utredningarna sedan 1976, i motioner och riksdagsbeslut. Under det senaste året har alla väntat på resultatet av de överväganden som enligt uppgift pågår i socialdepartementet. Utredningar och remissvar är sedan lång tid tillbaka klara. I samband med att omgivningshygieniska avdelningen vid naturvårdsverket 1980 omorganiserades till statens miljömedicinska laboratorium, som sorterar under socialstyrelsen, utgick man ifrån att laboratoriet inom en inte alltför avlägsen framtid skulle avhändas sina uppgifter som centralt dricksvattenlaboratorium. SML har också planerat sin verksamhet utifrån att dess uppgifter den 1 juli 1981 skulle ha överförts till annan myndighet. Utredningen LAB 76 har ju som nämnts föreslagits livsmedelsverket. Enligt uppgift har en personalstab på 12-15 personer vid vattenlaboratoriet reducerats till en hel och två halva.

Inte ens den mest entusiastiska sparverksamhet inom den offentliga byråkratin kan väl förutsätta att dessa uppgifter tillfredsställande kan lösas utan en långsiktigt planerad organisation med tillräcklig kapacitet. F.n. sorterar vattenfrågorna under tre departement och ännu fler myndigheter. Det är angeläget att det mycket snart blir klart vilken myndighet som på sikt skall ha ansvar för vattenfrågorna. Riksdagen har uttalat sig i denna riktning senast i mars 1981. Statsrådet Ahrland anser inte att det behövs någon särlösning av vattenfrågorna, medan vi väntar på den länge efterlängtade propositionen med anledning av hälsovårdsstadgeutredningens betänkande. Riksdagen hade en annan uppfattning i mars 1981, men det betyder kanske inte någonting för statsrådet. Jag vill fråga vilken anledningen är till att förslaget dröjer så länge. Om man nu så länge överväger hälsovårdsstadgeutredningen, överväger man då inte alls LAB 76, och skall man i fortsättningen hänvisa till den i stället?
Herr talman! Jag måste påpeka att jag anser att jag svarade på båda frågorna. Jag svarade att kontrollen av konsumtionsvatten är noggrant reglerad i lag, att den fungerar tillfredsställande. Jag vill gärna tillägga att den osäkerhet som råder till följd av laboratorieutredningens förslag om ändrad ansvarsfördelning för den centrala tillsynen inte har påverkat tillsynens omfattning. Däremot har den säkert, som Anita Bråkenhielm också har anfört, skapat en viss tveksamhet inför den framtida planeringen. Men, herr talman, jag sade faktiskt också i mitt svar att regeringen avser att pröva denna fråga i samband med att regeringen tar ställning till förslaget om en ny hälsoskyddslag. Jag trodde att Anita Bråkenhielm kunde läsa vad jag menade med det. Jag vill också nämna för Anita Bråkenhielm att jag vet vad riksdagen sade i våras, eftersom riksdagen antog socialutskottets betänkande. Där säger utskottet att regeringens överväganden inte bör föregripas.
Herr talman! Ja, beskedet att svaret att det kommer en proposition när resultatet av övervägandena av hälsovårdsstadgeutredningen är klart är ju i och för sig ett svar. Det är dock inte precis något svar på frågan när. Riksdagen ansåg i mars att det var bråttom med en lösning av de här frågorna. Redan i december uttalade riksdagen till följd av ett annat betänkande från socialutskottet att man visste om att de här frågorna övervägdes, och man hoppades på en snar lösning. Det har snart gått ett år sedan dess, och fortfarande kan man alltså fråga när. Nr 34 Sedan kan jag bara med tacksamhet konstatera att statsrådet anser att Tisdagen den kontrollen fungerar tillfredsställande. I så fall vore det kanske lämpligt att : Å 24 november 1981 låta de nuvarande myndigheterna fortsätta att kontrollera vattnet med den starkt reducerade personalstab man har till sitt förfogande. Man skulle kanske klara det, men jag tror att man skulle vara tacksam för ett klart besked, huruvida det är meningen att man skall fortsätta att handha dessa saker. Det är alltid otillfredsställande att arbeta under ovisshet inför framtiden.
Herr talman! Både Anita Bråkenhielm och de myndigheter som är berörda kommer att få besked när regeringen har tagit ställning till en eventuell ny hälsovårdsstadga. Jag vill upplysa Anita Bråkenhielm om att det redan nu pågår arbete med detta i departementet. Anita Bråkenhielm kanske kan avvakta tills propositionsförteckningen för våren kommer.
Herr talman! Jag tackar för det senaste svaret. Samma besked fick socialutskottet i december 1980 och i mars 1981. Man sade då att det pågick arbete i departementet kring de här frågorna. Om så behövs får vi kanske återkomma motionsvägen och i utskottet på vårkanten.
Herr talman! Jag måste kanske upplysa Anita Bråkenhielm om att jag inte haft ansvaret för de här sakerna längre än sedan den 22 maj i år.

Herr talman! Ansvaret för barnens vård och fostran ligger i första hand hos föräldrarna. Men föräldrarna behöver stöd från samhället i form av en offensiv familjepolitik, där barnens behov och rättigheter ställs i centrum. 43 Samhällets familjepolitiska uppgift är att skapa förutsättningar för att barn och föräldrar skall kunna forma sin tillvaro så som den bäst passar varje familj. Barnomsorgen i dess olika former är en del av denna helhet. Jag vill därför inledningsvis slå fast de grundläggande utgångspunkterna för den barnomsorgsproposition som i dag behandlas av riksdagen. Det nya statsbidragssystemet markerar inställningen att alla förskolebarn har behov av en utvecklande pedagogisk verksamhet och att alla föräldrar har behov av ett stöd i sin fostrarroll. Alla barn har dessutom behov av kontakter med andra barn. Detta har kommit till uttryck i propositionen genom att statsbidraget har utformats som ett enhetligt bidrag till kommunerna, med en lika stor andel till heldagsomsorg i daghem, fritidshem och familjedaghem, till deltidsomsorg i deltidsgrupper och till öppna förskolor. Propositionen innebär i detta avseende något principiellt nytt. Förslaget om ett nytt statsbidragssystem innebär att barnens behov sätts i centrum på ett helt annat sätt än tidigare. Detta markeras också genom förslaget om att kostnaderna för den pedagogiska ledningen, i motsats till tidigare, blir statsbidragsberättigade. Det är beklämmande att behöva konstatera att detta inte fått något utrymme i den allmänna debatt som förts kring barnomsorgspropositionen. Även personer eller grupper av personer som säger sig företräda barnens intressen har bortsett från detta viktiga faktum. Barnomsorgen är även för framtiden ett prioriterat område. En fortsatt utbyggnad måste ske för att tillfredsställa de behov som finns av såväl heldagssom deltidsomsorg. Utbyggnaden av samhällets barnomsorg är viktig från många synpunkter. Det gäller i första hand för barnen, för deras utveckling och glädje, men även för jämställdheten och för sysselsättningen. Jag noterar att ett enigt utskott begärt en plan för barnomsorgens utbyggnad fram till full behovstäckning. Utskottet har begärt att en ny barnomsorgsundersökning görs för att skaffa underlag för en sådan plan. I det sammanhanget är det värt att notera att den plan riksdagen antog 1976 för utbyggnad av barnomsorgen fortfarande gäller. Målsättningen ligger fast, och utbyggnaden fortgår, om än i lägre takt än planerat. Jag kommer, så snart riksdagen fattat sitt beslut här i dag, att uppdra åt statistiska centralbyrån att börja förbereda en ny undersökning för en fortsatt planering. Den proposition om nytt statsbidragssystem och förenklade regler i barnomsorgen som riksdagen behandlar här i dag innehåller förslag som kommer att ge kommunerna nya möjligheter att skapa en god barnomsorg inom ramen för ett bättre resursutnyttjande. I propositionen föreslås en breddning av bidragsunderlaget så att statsbidrag skall utgå till all barnomsorg inom kommunerna. Det innebär också att öppna förskolor och deltidsförskolor blir bidragsberättigade. Statsbidraget förenklas och avbyråkratiseras. Statliga regler som har försvårat och fördyrat utbyggnaden av barnomsorgen slopas. Beslutanderät Propositionen innehåller alltså tre principiellt viktiga grundstenar: 1. Möjligheter öppnas för alla barn att få del av en pedagogisk verksamhet. Principen att statsbidrag skall utgå till all barnomsorg i kommunerna, och inte som f. n. enbart till heldagsomsorgen i daghem, familjedaghem och fritidshem, har flera motiv. Det är en social rättvisefråga att staten stödjer och därmed uppmuntrar en pedagogisk verksamhet även för de barn som har en förälder hemma. Genom att statsbidrag utgår också för heltidsförskolan och för öppen förskola får hemmavarande barn i ökad utsträckning del av de utvecklingsstimulerande aktiviteterna i den kommunala barnomsorgen. Jag vill också peka på att det nuvarande bidragssystemet inte är anpassat till de förändringar på arbetsmarknaden som innebär att allt fler föräldrar med små barn har förkortat sin arbetstid. Barnomsorgen är dimensionerad och statsbidragsstyrd för heltidsutnyttjande, medan allt fler föräldrar önskar deltidsplats. Det är också en rättvisefråga att barn som bor i kommuner med låg sysselsättning och litet behov av heltidsomsorg får del av det statliga stödet till barnomsorgen. Hittills har statsbidragen — som finansieras med arbetsgivaravgifter, dvs. från alla med förvärvsinkomster — i huvudsak kanaliserats till kommuner med hög sysselsättning. Arbetsmarknadsmässigt mindre gynnade kommuner har däremot fått vara med och betala avgifterna till barnomsorgen utan att få särskilt mycket av statsbidrag tillbaka. Man har också fått vara med om att bygga ut den av riksdagen ålagda men icke statsbidragsberättigade deltidsförskolan. Men man har inte kunnat tillgodogöra sig det statliga stödet. Breddningen av bidragsunderlaget är alltså motiverad inte bara av familjepolitiska utan också av regionalpolitiska skäl och rättviseskäl. Ett andra genomgående tema i barnomsorgspropositionen är att beslutanderätten när det gäller hur barnomsorgen skall utformas lämnas till kommunerna själva. Detta är en naturlig utveckling. Det är kommunerna som har ansvaret för barnomsorgen. Det är rimligen inom kommunerna själva som man genom samarbete mellan föräldrar, personal och politiker bäst kan komma fram till vilka behov som finns i kommunen, som också bäst kan göra prioriteringarna inom den egna kommunens olika områden och mellan olika familjers behov. Kommunerna skall ju likaså göra en plan för verksamheten inom barnomsorgen. Inom varje kommun bör det finnas möjligheter att sammanfoga olika kvalitativa inslag alltefter förhållandena vid de olika dagoch fritidshemmen och efter andra lokala förutsättningar. Denna frihet innebär självfallet ett stort ansvar. Jag förutsätter att kommunerna i nära samråd med personal och föräldrar förvaltar detta ansvar. Däremot har jag mycket svårt att förstå dem som förutsätter att ett ökat kommunalt ansvar skall hota att rasera barnomsorgens kvalitet. Det vittnar verkligen om dålig tilltro till vårt demokratiska system. Jag skall senare återkomma till kvalitetsfrågorna. Den tredje principiellt viktiga förändringen i propositionen är förenklingen och avbyråkratiseringen. Kommunerna har vid upprepade tillfällen framfört till regeringen att det nuvarande bidragssystemet är administrativt krångligt och därmed också dyrbart för kommunerna. Det föreligger samtidigt en nästan total enighet om att barnomsorgen nu befinner sig i ett läge där verksamheten måste omorganiseras i en rad avseenden. I propositionen läggs fram ett antal förslag som syftar till att undanröja de hinder som i dag både försvårar en utbyggnad av barnomsorgen och hindrar att verksamheten förändras och förbättras. Som exempel kan nämnas de nuvarande ytnormerna. De har medfört att kommunerna i många fall inte har kunnat utnyttja lägenheter och småhus, belägna i närmiljön, utan tidskrävande och dyrbara ombyggnader. Herr talman! Debatten om barnomsorgspropositionen har dominerats av i huvudsak två frågor. Den ena är kvalitetsfrågan, och den andra är frågan om statsbidragsnivån. Den inriktning som angetts i propositionen angående antal anställda per barngrupp, barngruppernas storlek och personalens utbildning liksom slopandet av ytnormen innebär som jag nyss sade ett ökat ansvar för kommunerna. Jag förutsätter och är övertygad om att kommunerna är tillräckligt medvetna om behovet av en god kvalitet i verksamheten i dessa avseenden. Samtidigt är det viktigt att notera att det i dag inte finns några normer eller bestämmelser när det gäller gruppstorlek, personaltäthet eller behörighet. Det enda som finns är vissa icke bindande rekommendationer från socialstyrelsen. Socialstyrelsen har tidigare rekommenderat att s.k. småbarnsgrupper inte bör bestå av fler än 12 barn och att syskongrupper bör bestå av högst 20 barn. Socialstyrelsen har senare tillagt i vad gäller syskongrupper att stor försiktighet bör iakttas när det gäller att ta emot fler barn än 15 i syskongrupper där små barn ingår. I den proposition som jag har lagt fram säger jag också att stor försiktighet bör iakttas med att låta barngrupperna omfatta fler barn än 15, dvs. nästan exakt vad socialstyrelsen har rekommenderat. Därutöver diskuteras att vissa avvikelser bör kunna ske i de fall där den faktiska närvaron regelbundet är låg av olika skäl. Den offentliga debatten har hittills gett intryck av att en väsentlig förändring i negativ riktning skulle ha inträffat i dessa avseenden. Men så är juinte fallet. Tvärtom kan man med fog hävda att man nu genom ett politiskt ställningstagande i riksdagen till de riktlinjer som jag föreslår i propositionen går ett stycke längre än vad socialstyrelsen tidigare har rekommenderat. Jag frågar mig verkligen, om inte de riktlinjerna innebär ett starkare skydd för en god kvalitet än de icke bindande rekommendationer som socialstyrelsen har utformat. Jag tycker att debatten på den här punkten har varit mycket vilseledande. De som har fört den debatten har axlat ett oerhört stort ansvar, då de i den propaganda som har spritts över landet icke har informerat sig om vad som gäller i det här avseendet. Den faktiska förändring som sker är att den s.k. ytnormen slopas. Som jag tidigare sade har ytnormen delvis kommit att bli ett hinder för möjligheterna att finna nya och bättre organisatoriska lösningar för barnomsorgen. Detta gäller framför allt när man försöker använda befintliga lokaler för att nå målet att bygga små daghem ute i bostadsområdena. Socialstyrelsen har självfallet även i fortsättningen till uppgift att medverka i den positiva utvecklingen av en god barnomsorg. Detta är ett arbete som ständigt pågår. Så har t.ex. socialstyrelsen under hösten gett ut två delar av en arbetsplan för förskolan med namnen ”Förskolans pedagogiska verksamhet — mål och inriktning” och ”Förskola — lågstadium”, som blir till god nytta för kommunerna i utarbetandet av deras barnomsorgsplaner. Detta fortlöpande arbete apostroferas av utskottet. Utskottet pekar på socialstyrelsens skyldighet att enligt socialtjänstlagen, som ju tidigare antagits av riksdagen, ge ut allmänna råd — ett arbete som enligt utskottet bör fortsätta och intensifieras för att konkretisera förskolans målsättning och innehåll som stöd för kommunerna. Detta understryker ytterligare att socialstyrelsen har en fortsatt viktig roll när det gäller att främja en god kvalitet inom barnomsorgen. Jag vill i detta sammanhang också betona att den nya socialtjänstlagen ger socialnämnderna ökade uppgifter i det förebyggande arbetet. Socialnämndernas viktiga roll i samhällsplaneringen har lyfts fram genom den nya lagen. Deras uppgift blir att, utifrån sociala erfarenheter, medverka vid utformningen av goda samhällsmiljöer och goda förhållanden för bl.a. barn och ungdomar. I avsnittet om omsorger om barn och ungdomar i socialtjänstlagen poängteras utöver den allmänna uppsökande verksamheten det ansvar kommunerna har för de yngsta barnen inom förskolans ram. Om statsbidragssystemets konstruktion som procentbidrag råder i huvudsak enighet inom utskottet. Det är mycket glädjande att kunna konstatera detta. Däremot har nivån på bidraget blivit en debattfråga, där det också finns delade meningar inom utskottet. Diskussionen kring propositionen har givit intryck av att de 200 milj.kr. som enligt Kommunförbundets beräkningar skiljer bidragsnivåerna åt skulle medföra att barnomsorgen i sin helhet raseras och att utbyggnaden skulle stanna av. Detta är en våldsam överdrift om man betänker att statens stöd till barnomsorgen totalt omfattar 5 400 milj.kr. innevarande budgetår. Ett faktiskt förhållande är att bidragen till barnomsorgen ökat med: nära 1000 milj.kr. varje år de senaste fem åren. I den ekonomiska situation som såväl staten som kommunerna befinner sig i är det nödvändigt att se över kostnaderna för all verksamhet, även barnomsorgens kostnader. Det är också viktigt att slå fast att när nivån på bidraget fastställdes överenskoms också inom regeringen att barnomsorgen inte skulle drabbas av höstens sparplaner. Den nivå vi nu ligger på innebär att både staten och kommunerna delar på ansvaret för prioriteringen av barnomsorgen. Propositionens förslag till förenklingar, avbyråkratiseringar m.m. syftar till att med oförändrade krav på god kvalitet bromsa kostnadsutvecklingen. Propositionen ger alltså nya möjligheter för kommunerna att även i fortsättningen bedriva och bygga ut en god barnomsorg, men med hänsyn till det ekonomiska ansvar som dagens situation kräver. Bidragsnivån har fastställts med utgångspunkt i hur stor andel av kostnaderna som det nuvarande platsbidraget täcker i genomsnitt för landet. Redan i detta konstaterande ligger att vissa kommuner kan vinna och vissa kan förlora på en övergång till en enhetlig statsbidragsprocent. Samtidigt kan man med fog hävda att vissa kommuner i realiteten vunnit och vissa förlorat under åren med det nuvarande statsbidragssystemet. Så har t.ex. inte en hög kvalitet givit mera i statsbidrag än en låg kvalitet på barnomsorgen. En annan fråga som debatterats är om kostnaderna för deltidsförskolan skall få inräknas i bidragsunderlaget för barnomsorgen. I praktiken är det knappast möjligt att undanta deltidsförskolan från den övriga barnomsorgen, utan att samtidigt ställa upp nya byråkratiska regler om öppethållande och barns vistelsetid. Med det föreslagna systemet finns alla möjligheter till integrering och samverkan för barnens bästa. Statsbidragets utformning har, som jag tidigare nämnde, också präglats av önskemålen att åstadkomma rättvisa mellan olika kommuntyper och mellan olika delar av landet. I verkligheten har kommuner med många arbetstillfällen, som jag sade tidigare, gynnats i förhållande till kommuner med få arbetstillfällen. De förra kommunerna har — med ett högt statligt stöd — kunnat bygga ut en heldagsomsorg som kommit att omfatta flertalet sexåringar i kommunen. De har alltså i realiteten fått statsbidrag för den obligatoriska sexåringsförskolan. Kommuner av den senare typen har däremot utan statligt stöd fått bygga ut förskolan för sexåringar. Denna orättvisa försvinner genom det nya bidragssystemet. I sammanhanget bör också noteras att oavsett om bidragen utgår enbart till heldagsomsorg eller om bidraget utgår till heltidsoch deltidsomsorg så är det isista hand kommunerna själva som bestämmer vad pengarna skall användas till. Kommunerna kan alltså bestämma att hela det bidrag som i framtiden kommer att utgå till deltidsförskolan skall användas för en utbyggnad av heltidsomsorgen, om de lokala behoven är sådana. Detta regleras inte av staten, enligt förslagen i propositionen. Jag vill också i det här sammanhanget konstatera att det i propositionen klart har sagts att effekterna av det nya statsbidragssystemet skall utvärderas så snart underlag för detta föreligger. Det finns också starka skäl att påminna om att barnomsorgen visserligen kostar pengar för både stat och kommun, men samtidigt ger verksamheten arbetstillfällen i sig själv och möjliggör att föräldrar kan yrkesarbeta. På dessa inkomster betalas skatt som går tillbaka till samhället. På detta sätt är barnomsorgen en i ekonomiskt avseende också närande del. Herr talman! Det är med glädje jag konstaterar att det råder bred enighet i utskottet om viktiga huvudprinciper för barnomsorgens framtida utveckling och att ett beslut här i dag med denna enighet ger kommunerna en god grund att planera från, trots den tidsförskjutning som utskottet föreslår. Från många håll — framför allt från kommunerna själva — har påpekats att de gällande bidragsreglerna har försvårat den angelägna utbyggnaden av barnomsorgen. Det nya regelsystemet främjar utbyggnaden av barnomsorgen och markerar aila barns rätt till en pedagogisk verksamhet. För kommunerna innebär det att utvecklingen på ett prioriterat område stöds och underlättas. För samhällsekonomin betyder det att viktiga resurser används på ett effektivare sätt. För barnen — och det är det viktigaste — innebär det ökade möjligheter till positiv samvaro med andra barn och vuxna och till omsorg i en utvecklande verksamhet under pedagogisk ledning.